Herr talman! Herr Hermansson har tagit upp ett enskilt fall som är föremål för handläggning i statens utlänningskommission. Ärendet väntas också komma under Kungl. Maj:ts prövning. Jag ser mig därför förhindrad att gå in i en diskussion om handläggningen. Beträffande polisens åtgärder vill jag bara säga att också dessa är föremål för uppmärksamhet efter de anmälningar som gjorts till JO. nyligen ställde om vilka åtgärder rege ringen är beredd att vidta för en even-. tuell ändring av praxis vill jag svara, att om allt går bra kommer regeringen att till våren framlägga förslag rörande utlänningslagstiftningen och därmed också underställa riksdagen frågan om principerna för vår utlänningspolitik. I samband därmed får vi tillfälle att överväga vilka regler som skall skrivas och hur de skall skrivas. Regeringen överlät inte åt polismästaren att göra någon utrikespolitik. Vederbörande myndigheter hade att handla enligt gällande regler. Tillåt mig bara helt kort att som komplettering till mitt svar anföra några synpunkter på tillämpningen. Tillämpningen av bestämmelserna om politisk asyl är oberoende av om utlänningen har hemlandspass eller inte eller fått passet indraget definitivt eller för viss tid. Indragning av pass kan emellertid utgöra stöd för att utlänningen verkligen är politisk flykting. Däremot tillåts i regel inte den som har fått sitt pass indraget att resa in och vistas här i andra fall än när bestämmelserna om politisk asyl eller politiskt verkställighetshinder blir tillämpliga. Den som inte är att betrakta som politisk flykting befrias alltså inte från skyldigheten att ha pass eller annan handling som får godtas som pass enbart av den anledningen att han påstår att hans pass dragits in av politiska skäl. Inresa i Sverige utan innehav av föreskrivna inresehandlingar kan medges genom s.k. nödfallsvisering — den frågan togs ju upp — som får meddelas för högst fjorton dagar. För nödfallsvisering förutsätts att »särskild anledning» skall föreligga. Praxis är därför restriktiv, och nödfallsvisering meddelas endast i undantagsfall. Vid bedömningen av frågan om nödfallsvisering skall meddelas spelar det mindre roll vilken legitimationshandling utlänning en har. Avgörande är utlänningens syfte med besöket och de omständigheter under vilka resan företas. Jag skulle vilja ange ett exempel då nödfallsvisering meddelats. Det kan vara :då en utlänning måste företa en brådskande resa till Sverige, som jag antytt tidigare. Det kan också gälla affärsresor och förhandlingar, där starka svenska intressen föreligger. Nödfallsvisering har även beviljats vissa sydvästafrikaner som inbjudits att delta i politisk kongress i Sverige men inte hunnit anskaffa erforderlig inresevisering. Nödfallsvisering meddelas inte för att möjliggöra en utlännings resa till annan nordisk stat, från vilken han tidigare utvisats eller avvisats. Meddelande av nödfallsvisering i detta fall skulle stå i strid mot grunderna för den nordiska passkontrollöverenskommelsen. Enligt denna passkontrollöverenskommelse bör nämligen utlänningen avvisas vid nordisk yttergräns bl.a. om han saknar giltigt pass eller annan legitimationshandling, som de fördragsslutande staterna godtar som pass, eller saknar föreskrivet inreseeller arbetstillstånd i inresestaten samt i den eller de andra nordiska stater som han har för avsikt att besöka. För övrigt kan enligt överenskommelsen varje utlänning avvisas, som av andra grunder än de särskilt angivna anses inte böra få tillåtelse att resa in i en eller flera av de fördragsslutande staterna. Dessa bestämmelser i överenskommelsen leder givetvis till att utlänning som har avvisats av annan nordisk stat inte — och i varje fall inte i extraordinär väg — bör medges inresa till Sverige, om det är hans avsikt att härifrån bege sig till den stat från vilken han har avvisats. Detta framgår bl.a. av att Sverige i så fall blir skyldigt att återta utlänningen om han beger sig till den staten.

Herr talman! Jag ställde i slutet av mitt anförande två frågor till inrikesministern. Han har svarat på dem båda. På den andra frågan, om regeringen förbereder några åtgärder, svarar inrikesministern att vi till våren får tillfälle att diskutera ett förslag till förändrad utlänningslagstiftning. Jag inser att vi naturligtvis får vänta på det förslaget och se vilka förändringar som är nödvändiga. Det förefaller alldeles uppenbart, efter det nu aktuella intermezzot och efter andra händelser som har inträffat, att rätt genomgripande förändringar av gällande lagar och förordningar är nödvändiga för att garantera en annan behandling. Jag hoppas att detta förslag om förändringar så snart som möjligt alltså kommer på riksdagens bord. Till den första frågan, om det inte hade varit möjligt att tillämpa en annan behandlingsordning, erinrar inrikesministern om att det fanns möjligheten med nödfallsvisering, som kunde ha gällt för 14 dagar. Inrikesministern säger att avgörande för om sådan nödfallsvisering skall beviljas är syftet med besöket. Om jag för tillfället bortser från inrikesministerns fortsatta argumentering, förefaller det mig i detta fall ha varit ett sådant syfte med besöket i vårt land, att man borde ha tillämpat reglerna om nödfallsvisering. Frågan om tribunalens arbete och möjligheten att till tribunalen överlämna viktiga dokument måste bedömas vara utomordentligt viktig. Det är, kan man säga, vår tids aktuella mest brännande fråga att få ett slut på kriget i Vietnam. Alla ansträngningar i detta syfte bör underlättas.

Det finns många saker att anföra i det sammanhanget. Jag tycker det är fel om man tillämpar denna nordiska överenskommelse på sådant sätt, att politiska ställningstaganden av en regering i ett annat nordiskt land skulle få bli bestämmande för vad den svenska regeringen och de svenska myndigheterna skall göra. Det är det ena. Det andra är...

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag anser att särskilda åtgärder bör vidtagas för att bevakningen av hemliga militära handlingar skall kunna anses vara betryggande. Bestämmelserna om säkerhetsskydd har skärpts väsentligt på senare år. Bevakningen har effektiviserats. Jag anser inte att ytterligare åtgärder behövs från min sida.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag ställt denna fråga är att det förekommit pressuppgifter om att det slarvats med bevakningen av vissa hemliga handlingar. Jag är medveten om att statsrådet inte önskar och inte heller kan diskutera enstaka fall som är föremål för utredning. Jag har med min fråga velat få klarlagt, huruvida statsrådet anser att särskilda åtgärder bör vidtagas för att bevakningen av hemliga militära handlingar skall kunna anses vara betryggande. Av svaret framgår att bestämmelserna om säkerhetsskydd har skärpts väsentligt på senare år. Bevakningen har effektiviserats.

Än en gång ber jag att få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Skantz har frågat mig om jag överväger åtgärder i syfte att underlätta för dem som så önskar att, utan kostnad för den enskilde, erhålla borgerlig vigsel på lördagar och söndagar och att för borgerlig vigsel ställa till förfogande därtill lämpade och värdiga lokaler. De av fru Skantz berörda problemen kommer att behandlas i det förslag till ändringar i reglerna om äktenskaps ingående och upplösning, som jag avser att lägga fram under år 1968. Jag är inte beredd att nu ta ställning i dessa frågor.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Det är för mig angeläget att de båda vigselformerna — kyrklig och borgerlig vigsel — fungerar under samma villkor och ger möjlighet till valfrihet för vederbörande. Det kan ske bl.a. genom att man ger möjlighet till borgerlig vigsel lördagar och söndagar men också genom att man upplåter stilfulla lokaler. I några städer har länsstyrelserna efter framställning från städerna utsett borgerlig vigselförrättare. Det har emellertid uppstått problem på grund av att dessa vigselförrättare inte får någon ersättning. Det finns ett par städer i Skåne, där det kan förekomma borgerlig vigsel på lördagar. Men i en stad är detta beroende på om vigselförrättaren har tillfälle men också på om han kan ordna lokal, eftersom rådhuset är stängt på lördagarna. Jag hoppas att både frågan om ersättningen till vigselförrättarna och problemet med tillgången på lokaler kommer att regleras genom de bestämmelser som skall utformas under nästa år.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hålla utomstående personer skadeslösa i fråga om skadegörelse som förekommer i samband med i övrigt lagliga demonstrationer. Såvitt jag vet har skadegörelse i allmänhet inte förekommit i samband med vad herr Fridolfsson kallar lagliga demonstrationer. Några åtgärder från min sida i det hänseendet anser jag därför inte påkallade. Jag vill emellertid begagna detta tillfälle att djupt beklaga att rätten till fria åsiktsyttringar genom demonstrationer på senare tid ofta har utnyttjats på ett sätt som innebär ett klart överskridande av de lagliga gränserna för den medborgerliga handlingsfriheten och att därigenom utomstående personers egendom har kommit att utsättas för omfattande skadegörelse. Det är givetvis angeläget att samhället vidtar effektiva åtgärder till förebyggande av händelser av detta slag. Jag kommer som hittills att ägna dessa frågor ingående uppmärksamhet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Kling för svaret. Min fråga gäller inte demonstrationsrätten — som är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Inte heller berör frågan de stora grupper av medborgare som av ideella skäl deltar i demonstrationer och som därigenom deklarerar sin personliga mening. Nej, jag har framställt min fråga på grund av de allt vanligare och allt hårdare angreppen mot enskilda medborgare från en liten, aggressiv grupp av demonstranter. Man angriper då utan fog tredje mans egendom, man krossar fönster 0. s. v., och på hela serier av kontor, husfasader, broar och viadukter samt i tunnelbanan — ja, överallt målas politiska slagord. Man kan påstå att det handlar om rena nidingsdåden. Jag har svårt att tro att dessa s.k. demonstranter drivs till sina handlingar av ideella skäl. Efter vad jag kan förstå hör de till den grupp — den lilla grupp kanske jag skall säga — som för egen del kräver rätt att missbruka den yttrandeoch demonstrationsfrihet vi har och som kanske är större hos oss än någon annanstans i världen. Det är en grupp som med organiserade upplopp hindrar oliktänkande att komma till tals. Det är säkerligen statsrådet Kling bekant att den politiska skadegörelsen är i starkt stigande och att nidingsdåden förutom allt obehag kostar samhället och enskilda medborgare stora penningsummor. År 1964 förekom här i Stockholm nio demonstrationer, 1966 steg antalet till 61, och fram till den 15 oktober i år förekom inte mindre än 95 demonstrationer, d.v.s. cirka två per vecka. Vid många av dessa demonstrationer har »demonstrationens svans» gått bröstgänges till väga. De s.k. vietnamdemonstrationerna i Stockholm och den med dem sammanhängande skadegörelsen har i år kostat stockholmarna cirka en halv miljon kronor. Utöver dessa direkta utgifter för att reparera uppkomna skador har polisen avdelat en permanent bevakningsstyrka med uppgift att skydda vissa utsatta fastigheter och personer för denna form av demonstrationsaktivitet. Denna fasta bevakning kostar cirka 3500 kronor per dygn, alltså ungefär en miljon kronor om året. Justitieministerns avståndstagande från denna form av demonstrationer var väntad men inte mindre värdefull för det. Däremot har jag svårt att förstå justitieministern när han i sitt svar skriver att han inte kände till att några skadegörelser äger rum i samband med lagliga demonstrationer. Demonstrationsrätten är ju lagfäst, och inte heller demonstrationer som sker olovligt kan avbrytas. De är sålunda på sätt och vis lagliga även de. Jag är medveten om att detta problem inte är lättlöst, men förhållandena kan inte få vara sådana som de nu är. Det är självklart att demonstrationer skall kunna förekomma — man kanske också kan säga att de bör förekomma — men lika självklart är att ingen medborgare vid sådana tillfällen skall utsättas för personliga obehag eller drabbas av ekonomisk skada.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge har frågat mig om jag överväger något initiativ i syfte att rättegångar av allmänt socialt och politiskt intresse kan genomföras i lokaler där en intresserad allmänhet kan beredas tillträde. Hos oss gäller sedan gammalt principen att förhandling vid domstol skall vara offentlig. Domstolarnas förhandlingslokaler är därför utformade så att representanter för allmänheten kan övervara förhandlingarna. Av praktiska skäl kan bara ett tämligen begränsat antal åhörare beredas plats i en sessionssal. Detta strider inte mot offentlighetsgrundsatsen, lika litet som de ganska blygsamma läktarna i den här kammaren bör uppfattas som uttryck för att vi i riksdagen skulle ha någonting emot största möjliga offentlighet. Av vad jag nu har sagt framgår att mitt svar på herr Karlssons fråga är nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Frågan var föranledd av det förhållandet att vårt land börjar bli beryktat för ett växande antal politiska domar. De har som bekant nästan uteslutande drabbat deltagare i solidaritetsrörelsen för Vietnams kämpande folk. Jag har redan i annat sammanhang här i kammaren givit uttryck för min starka aversion mot dessa processer. Opinionsrörelsen för Vietnam, för ett litet men frihetsälskande folks heroiska kamp för sin frihet, mot en stormakts barbariska övervåld, håller på att bli en massrörelse, inte minst bland ungdomen. Och just ungdomens engagemang tillhör, tycker jag, det mest glädjande. Det bärs upp av en verklig humanism, av en äkta internationell. och mänsklig solidaritet. Rättegångar mot demonstranter genomförs i trånga lokaler, där inte ens de medanklagade — och senast rörde det sig om ett åttiotal ungdomar — fick plats ait följa förhören med kamraterna och höra deras pläderingar. än mindre kunde press och andra intresserade få plats. Hela miljön kunde inte uppfattas som annat än ett trakasseri mot människor, mot ungdomar som i sak inte gjort något annat än engagerat sig på det sätt man förstått i en solidaritetsrörelse, som åtminstone den övervägande delen av vårt folk faktiskt har de varmaste sympatier för. Jag skulle, herr talman, än en gång vilja vädja till justitieministern att överväga att åtminstone inrama politiska processer av detta slag på ett lämpligare sätt.
Herr talman! Jag finner det litet egendomligt att herr Karlsson i Huddinge talar om politiska åtal och poli tiska processer. Vad det i själva verket gäller är åtal för skadegörelse. Vi har icke några politiska åtal i detta land. Det förhåller sig på det sättet att många av våra större domstolar, som disponerar flera sessionslokaler, är så arbetsbelastade att det är nödvändigt att för längre perioder planera hur vederbörande domstols lokaler skall fördelas mellan dess olika avdelningar och rotlar. Om det visar sig att ett visst mål kan beräknas väcka större uppmärksamhet hos allmänheten gör domstolen ofta omdispositioner för att få målet handlagt i någon av de större lokalerna. Men om sådana omdispositioner bör ske är en lämplighetsfråga som det får ankomma på domstolen att bedöma.

Herr talman! Jag blev mycket förvånad över justitieministerns replik, av vilken framgick att justitieministern menar att de ungdomar det här gäller är åtalade för skadegörelse och att det alltså inte är fråga om någon politisk process. Det är inte alls förhållandet. Jag har själv övervarit ett par mål, men någon skadegörelse var det inte tal om. Här måste föreligga ett missförstånd.
Herr talman! I många av dessa fall är det fråga om ren skadegörelse, i andra om våld mot polis eller ohörsamhet mot polis. Jag kallar icke det politiska åtal.

Herr talman! Fru Lindberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådan ändring i gällande formulär för anhållan om lysning att uppgiftsskyldighet angående epilepsi utgår ur formuläret. Jag räknar med att lägga fram förslag till ändringar i reglerna om äktenskaps ingående och upplösning under år 1968. Enligt förslaget kommer epilepsi som äktenskapshinder att slopas.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

Man kan alltså påstå att jag har haft för en frågeställare ovanligt god tid att förbereda mina kommentarer. Egentligen borde jag kanske inte ta upp statsrådets tid, men det må tillåtas mig att göra några reflexioner kring den fråga jag har ställt. I lagar och förordningar lever mycket av gamla föreställningar kvar när det gäller epilepsi. Det kommer unga människor som går i giftastankar också underfund med. Lysningsformuläret, som de skall ta del av och underteckna och som går in på en rad personliga förhållanden, innehåller bl.a. uppgiftsskyldighet angående, som det där kallas, fallandesot. Enligt 2 kap. 6 8 giftermålsbalken må den »som är behäftad med fallandesot — — — ej ingå äktenskap, med mindre medicinalstyrelsen finner skäligt tillåta äktenskapet». Lagstiftningen har tillkommit av arvshygieniska skäl och syftar till att hindra personer med epilepsi att gifta sig och sätta barn till världen. demiska sjukhuset, har nyligen i en uppmärksammad artikel i Svensk läkartidning belyst att ett epileptiskt anfall är ett symtom som dels kan se mycket olika ut, dels kan ha ytterst varierande orsaker. Enligt modern medicinsk expertis finns det numera föga anledning att i ett lysningsformulär ha särbestämmelser och förbehåll för epileptiker. Det har också framhållits att sådana är rätt meningslösa, eftersom de människor som avses ändå inte av lagstiftningen kan hindras att sammanleva och få barn. Familjerättskommittén, som år 1964 lämnade sitt betänkande, drog emellertid inte konsekvenserna av detta utan föreslog att uppgiftsskyldigheten skulle kvarstå, visserligen i någon annan form än den nuvarande. En ljuspunkt var att en av ledamöterna i ett särskilt yttrande föreslog slopande av uppgiftsskyldigheten. Det är givetvis med stor tillfredsställelse jag konstaterar att justitieministern nu har utlovat en lagändring, som såvitt jag kan förstå kommer att innebära att lysningsformuläret får sådan utformning att denna uppgiftsskyldighet bortfaller. Herr talman! Jag är medveten om att nin fråga bara berör en liten detalj i det stora komplex som giftermålsbalken utgör; det är emellertid en nog så viktig detalj för de människor saken gäller. Min fråga kanske ändå har haft den nyttan med sig att de i god tid har fått upplysning om att man skall ändra bestämmelserna, och det är sä kert till stor glädje för dem. Tack än en gång för svaret!

Herr talman! Jag tillät mig begära ordet därför att denna fråga, såsom fru Lindberg nämnde, har fått en viss publicitet i förväg. Denna publicitet är enligt min mening berättigad, eftersom frågan intresserar många människor. Justitieministern svarade mycket klart på fru Lindbergs fråga. Han sade att enligt förslaget kommer epilepsi som äktenskapshinder att slopas. Det är utomordentligt glädjande. Frågan om upplysningsskyldigheten fick vi emellertid inte svar på.

Av utredningens preliminära remissförfarande framgick också att läkarna liksom den medicinska sakkunnigutredning som lade fram sitt betänkande 1960 samt och synnerligen är klart emot även den upplysningsplikt som föreslås. Det vore intressant att få besked av justitieministern även på den punkten.
Herr talman! Vid ett nordiskt justitieministermöte i Stockholm den 24 oktober i år förelåg fullständig enighet om att epilepsi skall slopas som äktenskapshinder. Däremot rådde inte enighet om upplysningsplikten. Att man kommer att ta bort denna del av formuläret när man upphäver äktenskapshindret är givet, men det fanns de som ansåg att det borde föreligga upplysningsplikt inte gentemot det allmänna utan gentemot äktenskapspartnern. Vilken ståndpunkt som kommer att bli den slutgiltiga kan jag ännu inte säga.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat om jag vill informera kammaren om vad samhällets kostnader är för omskolningskursverksamheten per deltagare och dag. Vad gäller statsverkets utgifter under det anslag som är anvisat för verksamheten kan jag upplysa att utgifterna under budgetåret 1966/67 uppgick till ca 235 milj.kr. och att antalet elever som berördes av någon form av arbetsmarknadsutbildning var ca 58000. Den genomsnittliga utgiften per elev och dag för den verksamhet som bekostas från anslaget kan mot denna bakgrund uppskattas till ca 30 kr. Härtill kommer emellertid kostnader för verksamheten som bekostas på annat sätt. Ungefär en fjärdedel av arbetsmarknadsutbildningen sker inom det ordinarie yrkesskolväsendet och endast kostnaderna för utbildningsbidragen bestrids från elfte huvudtiteln. I en omfattning som inte är närmare statistiskt belyst deltar personer som har ersättning från allmän arbetslöshetskassa eller uppbär pension, sjukpenning eller därmed jämförlig ersättning i arbetsmarknadsutbildningen. En avsevärd del av kostnaderna för administration av omskolningsverksamheten belastar anslagen för arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och länsarbetsnämnderna. Vidare bestrids utgifterna för investeringar i lokaler för verksamheten i annan ordning.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den information som inrikesministern har lämnat i svaret. Skälet till att jag ställt frågan är att jag allt oftare har mött uppgiften att kostnaderna för denna verksamhet uppgår till 300 kronor per dag och: elev. Jag har naturligtvis inte trott på den uppgiften, men det har varit mycket svårt att räkna fram siffran och att få information i frågan. När det dessutom för närvarande går rykten om att elever på omskolningskurser går flera kurser efter varandra uppfattas detta naturligtvis som slöseri. Jag har nu fått uppgiften att kostnaden är 30 kronor per dag och elev. Detta låter anmärkningsvärt lågt, men då är inte de övriga kostnaderna medräknade. Jag skall inte nu ta upp en debatt i denna fråga utan hoppas att få återkomma senare till den. Jag ber att få tacka för den information jag i dag erhållit.

Herr talman! Herr Levin har frågat om åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att kontrollera att fisk och skaldjur och produkter därav som importeras till landet ej innehåller kvicksilver eller andra skadliga ämnen. Till svar på herr Levins fråga vill jag meddela, att sådan kontroll som herr Levin avser sedan år 1964 utförs av statens institut för folkhälsan. Kontrollen avses fortgå i erforderlig omfattning.

Herr talman! Jag skulle kunna komplettera mitt svar med den upplysningen att det naturligtvis ankommer på hälsovårdsnämnder liksom på länsstyrelser med deras hjälporgan att hålla kontroll över livsmedel. Det har också i vissa fall förekommit att hälsovårdsnämnder tagit initiativ och skickat in prov för analysering. Men flertalet av de analy ser som utförts har skett på uppdrag av institutet för folkhälsan.

Det ligger mycket i vad herr Levin säger om att debatten kan ha fått övertoner och att i debatten kan ha framkommit påståenden som inte kan styrkas. Jag vill också ta tillfället i akt att understryka vad herr Levin säger om att vi här i Sverige inte utgör en eftertrupp på något sätt. Det är faktiskt svenska forskare som drivit dessa frågor. Även i de internationella organen är det svenska forskare som tagit upp dem. Inget annat land har gått till så drastiska åtgärder som vårt. Men även om jag gärna vill göra detta konstaterande, vill jag ändå se något annorlunda än herr Levin på dessa frågor. Det är uppenbart att vi har försummat — och inte bara vi utan även andra länder — att tillräckligt kontrollera de risker som föreligger genom att människor under lång tid förtär med kvicksilver eller skadliga ämnen förorenade livsmedel. Därför tror jag att vad vi nu gjort kommer att vara riktigt på lång sikt, och jag tror att det kommer att vinna erkännande, även om debatten som den nu förts vållat svårigheter, inte minst för fiskarna. Regeringen har beaktat dessa svårigheter och beslutat om omedelbara åtgärder för att söka finna former att gottgöra fiskarna för deras förluster. Det är klart att man kan ha delade meningar om innehållet i beslutet. Herr Levin talar om vandringsfisken. Ja, laxen är undantagen; jag trodde faktiskt att även ålen var undantagen från förbudet, men det kanske finns vissa skäl för att inte ålen på samma sätt som laxen skulle hållas utanför förbudet. När herr Levin åberopar Minamatakatastrofen i Japan, så bör man erinra om att det var en så allvarlig förgiftning att 88: människor insjuknade och togs in på sjukhus, och av dem dog hälften. Det är klart att vi inte bör jämföra med den höggradiga förgiftning som då kunde konstateras. Varken herr Levin eller jag är emellertid till freds med att det föreligger risker, och jag tror att institutet för folkhälsan har en ganska god grund för beräkningen att en halt av ett milligram per kilo skulle kunna tolereras. Det innebär, såvitt jag kan förstå, att praktiskt taget hela det svenska fisket ändå kommer att gå fritt, med undantag för ett obetydligt fiske i vatten där det förekommer mycket besvärande utsläpp av kvicksilver. Efter hand som klarhet vinnes om faktiska förhållanden, kommer det nog att finnas anledning räkna med att människorna på nytt skall äta fisk med större förtroende än för närvarande. Jag tycker att inte minst pressen har medverkat till att ge upplysning om vilka fiskevatten som är farliga och även att någon risk inte synes föreligga vid konsumtion av fisk från andra platser. Samtidigt är vi medvetna om att ytterligare åtgärder behövs och regeringen har ju därför beslutat att det skall göras ytterligare undersökningar rörande kvicksilverhalten hos fisk här i landet. Jag föreställer mig att det också då kan finnas anledning att ytterligare skärpa kontrollen över fisk och skaldjur som kommer utifrån.

Herr talman! Vi har i denna kammare tidigare haft tillfälle att diskutera dessa frågor. Det är svårt att avgöra vilka verkningar som en debatt i pressen och i massmedia kan ha. Tid efter annan framträder det ju läkare som säger att det är farligt att äta det eller det; man blir för korpulent, det påverkar blodet etc. Visst är det sannolikt att sådana påståenden — mer eller mindre väl bestyrkta — kan påverka efterfrågan på varor av olika slag. Jag medger gärna att det i det fall vi nu diskuterar är alldeles uppenbart att sådana påstå enden haft en betydande inverkan på efterfrågan, men att med enbart detta konstaterande finna utgångspunkter för en mera generell ersättning till fisket och för en beräkning av sådan ersättning tror jag är mycket svårt. Herr Levin, som ju representerar fiskarkåren, vill nästan dra ett löje över denna debatt och de vetenskapsmän som agerar. Det är inte första gången sådant händer när en ny sak aktualiserats. Men jag tror inte att det på lång sikt är en särskilt bra attityd till dessa problem. De uppkommer i de mest utvecklade länderna och det är där man också diskuterar dem. Det är riktigt att det finns länder som är lika industrialiserade som vårt land, men den svenska industrin, baserad på våra skogstillgångar, har i mycket hög grad kommit att använda kvicksilver. Det är en av förklaringarna till att vi har fått våra sjöar och vattendrag förorenade av kvicksilver. Det finns också andra uttryck för att vi har använt mycket kvicksilver. I ett tidigare skede rörde sig ju diskussionen om betningsmedel, och då fann vi utan vidare att Sverige var det land som mest urskillningslöst hade tillgripit de starkaste kvicksilverämnena. En hög ekonomisk utveckling är alltså ingalunda en garanti för att man uppträder riktigt på detta område.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors har frågat vilka åtgärder som vidtagits "med anledning av riksdagens beslut år 1964 om rätt till änkepension inom tilläggspensioneringen för sådan samboende kvinna som har rätt till änkepension inom folkpensioneringen. Frågan torde syfta på en riksdagsskrivelse av den 6 november 1964. I denna har riksdagen med anledning av väckta motioner uttalat sig för en utredning av spörsmålet om rätt till änkepension från tilläggspensioneringen för ogift kvinna som stadigvarande sammanbott med ogift man vid dennes död. De ifrågavarande motionerna jämte utskottsutlåtandet i anledning av dessa har av Kungl. Maj:t överlämnats till pensionsförsäkringskommittén.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat ecklesiastikministern, om han är beredd att medverka till att televisionsprogrammen i ökad omfattning beledsagas av text i syfte att göra det möjligt för döva och hörselska dade att i större utsträckning ta del av programmen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om televisionens programservice åt de döva och hörselskadade har under det senaste året ingående övervägts av Sveriges Radio. Övervägandena har avsett såväl omfattningen av som formerna för en sådan programservice. Textsättning av programmen är därvid en av de serviceåtgärder som ifrågakommer. Härvidlag gäller att radioföretaget är berett att i viss ökad utsträckning — i anslutning till särskilda programinslag — tillhandahålla en sådan service. Möjligheter föreligger dock inte att i den ordinarie programverksamheten mera fortlöpande förse programmen med textremsor. Redan ekonomiska skäl lägger hinder i vägen, då textsättningen är en arbetskrävande och relativt komplicerad procedur. Härtill kommer att i fråga om vissa programtyper — nyhetsoch aktuelitsändningar, direktreportage osv. — rena tidsskäl utesluter textsättningen. Sveriges Radio avser emellertid att pröva andra åtgärder, som kan möjliggöra en vidgad och förbättrad programservice åt de döva och hörselskadade. Sålunda kommer man under radiohjälpsperioden den 17 mars—den 17 maj 1968 att bedriva en försöksverksamhet innefattande olika slags program och serviceåtgärder. Som exempel på program man överväger att sända under perioden kan nämnas en teaterpjäs till vilken utarbetats ett särskilt texthäfte för döva, ett TV-aktuellt med simultantolkning, under en veckas tid några minuters daglig aktuell information på teckenspråk samt något sportprogram där resultaten successivt textas på särskilda skyltar. Vidare överväger man att under perioden sända program, som dels upplyser allmänheten om de problem vilka möter döva och hörselskadade personer, dels behandlar teckenspråkets kommunikationsmöjligheter, dels också ger information om Det är min förhoppning, att försöksverksamheten skall ge positiva resultat och att erfarenheterna därifrån skall bidra till att skapa en förbättrad och mera kontinuerlig programservice åt den ifrågavarande publikgruppen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett positivt svar. I somras medverkade jag vid ett läger för döva och hörselskadade, och då blev jag ombedd att i riksdagen framföra dessa önskemål. Denna grupp av människor är ju fullständigt handikappad när det gäller radio och delvis även när det gäller TV. Men om man förser bilderna med text blir det möjligt för dessa människor att tillgodogöra sig åtskilliga av de program som sänds i TV. Ytligt sett verkar det inte vara så svårt att förse bilderna med text. När man lyssnar till nyhetssändningar får man den uppfattningen, att det går mycket snabbt och enkelt att göra det. Flera programtyper utöver dem som här nämnts skulle kunna bli aktuella i detta sammanhang: nyheter, gudstjänster, underhållning och sändning av idrottsresultat. Även när det gäller de dövas utbildning tror jag att TV kan ge en god service. Det har talats om ekonomi i detta sammanhang. Jag tror att riksdagen är villig att ge stöd på detta område, så att TV kan ge en god service. Jag skulle också vilja peka på möjligheten att anställa någon som behärskar de dövas språk och som kunde medverka i olika program. Med förhoppning att de framförda synpunkterna beaktas och att den utlovade försöksverksamheten skall ge ett positivt resultat ber jag ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat ecklesiastikministern, om han anser att elevernas säkerhet vid färd med skolskjuts är tillfredsställande, samt om så ej är fallet vad han ämnar göra. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt vad jag har erfarit har skolöverstyrelsen hos statens vägverk hemställt, att skärpta säkerhetsföreskrifter rörande skolskjutsverksamheten skall utfärdas. Jag har vidare erfarit att vägverket med anledning därav avser att inom den närmaste tiden ingå till Kungl. Maj:t med framställning i ämnet. Jag utgår ifrån att det material som därvid kommer att presenteras kommer att belysa den nuvarande situationen och behovet av åtgärder.
Herr talman! Detta var ur min synpunkt inte något särskilt lyckat svar, men det var kanske inte heller särskilt misslyckat; det visar i alla fall att frågan är uppmärksammad. I vårt land propagerar vi mycket för dels att man skall använda säkerhetsselar i bilarna, dels att man inte skall sätta barn i framsätet. Nu visar det sig att man vid skolskjutsar sätter barn i framsätet till och med utan några säkerhetsselar. Man bryter alltså mot två av de regler som vi anser vara mycket viktiga när det gäller trafiksäkerheten. Det kan inte anses vara särskilt tillfredsställande. Jag är emellertid ganska säker på att statsrådet Moberg och jag är överens om att det är viktigt att man ordnar så att föräldrarna och framför allt de barn och ungdomar det gäller kan vara säkra på att allt görs som göras kan för att deras trafiksäkerhet skall vara så tillfredsställande som möjligt vid färden till och från skolan. Med detta tackar jag för svaret.
Herr talman! Jag tror att herr Sjöholm och jag är helt överens i denna fråga. Jag passar emellertid på tillfället att konstatera att skolöverstyrelsen i den framställning jag här åberopat så sent som för några veckor sedan skrev bl.a.: »Behovet av säkerhet vid skolskjutsning är trängande. Skolöverstyrelsen hemställer därför att vägverket skyndsamt utfärdar skärpta bestämmelser om skolskjutsar.»

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat ecklesiastikministern, om han anser att barn, som anmälts till skolstart vid sex år och befunnits skolmogna, verkligen också bereds möjlighet att börja skolan vid denna ålder. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag måste dock säga, att jag av svaret inte har blivit övertygad om att barn i sexårsåldern, som befunnits skolmogna, också i full utsträckning beredes möjligheter att börja skolan vid denna ålder — lika litet som jag blev övertygad därom under förra veckans debatt här i kammaren, när vi diskuterade en utredning angående en sänkning av skolpliktsåldern. Vid det tillfället påstod en talare energiskt två gånger, att en sådan utredning strängt taget var onödig, eftersom barn som inte uppnått skolpliktsåldern, sju år, men befunnits skolmogna redan nu har möjligheter att börja skolgången vid sex års ålder. Jag påstod då, att en sådan möjlighet visserligen föreligger, teoretiskt sett, enligt 32 § skollagen men att den möjligheten inte alltid omsättes i praktiken. Enligt de informationer jag fått förekommer det, att skolstyrelser hindrar skolmognadstestade barn från att få börja skolan vid sex års ålder, bl.a. under hänvisning till platsbrist. Man vägrar t.ex. att inrätta ytterligare en nybörjarklass, om en sådan skulle behövas, sedan man fått fram ett antal skolmogna sexåringar. Nu är det emellertid svårt, statsrådet Moberg, att få ett grepp om i vilken utsträckning avvisning sker på olika håll i landet. Detta är ganska egendomligt, eftersom vi på andra områden brukar ha statistik i massor. Anmärkningsvärt nog lämnas det inga rapporter till länsskolnämnderna rörande avvisningar — och ännu mindre till skolöverstyrelsen. Jag har undersökt det. I stora skoldistrikt, t.ex. i Stockholm och Göteborg, går uppgifterna inte ens från rektorsområdena in till skolstyrelserna centralt. Malmö stad utgör dock ett glädjande undantag. Där har man central statistik. Därför är det inte möjligt att omedelbart få några säkra, omfattande statistiska uppgifter, som belyser omfattningen av de negativa ställningstagandena till att barnen får börja skolgången. Mina bedömningar av diskrepansen mel lan teori och praktik, mellan skollagens paragraf 32 och verkligheten, bygger alltså på uppgifter — det vill jag gärna säga — som sporadiskt och 1okalt har kommit mig till handa. Sedan jag gjort denna deklaration om mina egna svårigheter att få grepp om förhållandena vill jag ställa denna fråga: Vilka uppgifter bygger statsrådet Moberg på, när statsrådet är så glädjande optimistisk i sin tro att allt är så väl beställt, som svaret tyder på?
Herr talman! Jag har inte uttryckt någon glädjande optimism i svaret. Jag konstaterar bara vad som gäller. Det är riktigt som herr Nordstrandh säger. Jag har gjort exakt samma undersökning. Det går för närvarande inte att få någon uppgift om hur många av dem som söker som får börja, om de är skolmogna, och hur många som av platsbrist och på grund av andra praktiska hinder inte får börja skolgången. Jag kan dock lämna den upplysningen att i fjol var det ungefär 1500 sexåringar som fick börja, och de utgjorde ungefär två procent av årskullen.

Herr talman! Jag har naturligtvis ingen annan åsikt — ty man kan ju härvidlag inte ha några åsikter längre. Men jag vill framhålla att denna fråga är viktig; debatten kommer att fortsätta och det kommer att göras nya framstötar om sänkning av skolåldern. Därför är det på tiden att vi ser till att vi får ett ordentligt statistiskt material som grund för den fortsatta diskussionen. Och skulle statsrådet vilja göra ansträngningar för att få fram säkra uppgifter som vi kan bygga på, så att vi alltså inte behöver famla i tomma intet, har jag ändå vunnit någonting med min fråga.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig om jag anser att särskilda åtgärder behöver vidtagas för att förhindra att personer, som lider av epilepsi, kommer i sämre läge än andra vid ansökan till tjänst eller vid befordran inom den offentliga sektorn av arbetsmarknaden. Vidare har fru Lindberg frågat mig om jag anser att epilepsi utgör hinder för att en person skall kunna erhålla ordinarie tjänst vid statligt verk. Som svar vill jag framhålla följande. För en person med epilepsi, vars symtom inte hindrar vederbörande att utföra en normal arbetsinsats, får sjukdomen i allmänhet inte utgöra hinder för anställning på den statligt reglerade arbetsmarknaden. Vederbörande skall givetvis behandlas som varje annan sökande av statlig tjänst och regeringsformens grundsatser om förtjänst och skicklighet tillämpas. Det innebär bland annat, att epilepsi i sådant fall normalt inte utgör något hinder för ordinarie tjänst. I den mån epilepsin utgör ett arbetshinder gäller regeln att myndigheter ' na inte bör ha en restriktiv inställning till de partiellt arbetsföra som arbetskraft. En epileptiker, som vid anställningstillfället inte anses kunna fullgöra normal arbetsprestation, kan anställas som extra eller extra ordinarie tjänsteman eller mot arvode. Härvid följs samma regler som i fråga om anställning av annan partiellt arbetsför personal. Tjänstens speciella krav kan ibland medföra behov av särskilda villkor om hälsotillståndet. Enligt gällande arbetarskyddslagstiftning åligger det myndigheterna att även i andra fall pröva lämpligheten för viss anställning med beaktande av de risker den epilepsisjuke kunde komma att utsätta sig själv och andra för om hans arbetsuppgifter inte noga avvägs med hänsyn till hans symtom. Vissa riktlinjer som utarbetats i samarbete mellan medicinsk expertis och arbetsmarknadsstyrelsen torde kunna ge viss vägledning även för den statligt reglerade arbetsmarknaden. Jag anser det vara angeläget att ökad kännedom ges om innehållet i dessa riktlinjer och skall verka för att åtgärder i detta syfte vidtas. Detta skulle enligt min mening bidra till att skingra vanföreställningar och ogrundade farhågor om cpilepsins innebörd och yttringar. Cirkuläret om de partiellt arbetsföra ger redan i sin nuvarande utformning tillfredsställande möjligheter för partiellt arbetsföra att vinna anställning eller befordran inom den offentliga sektorn av arbetsmarknaden. Några ytterligare åtgärder torde därför inte behöva vidtas av Kungl. Maj:t.
Herr talman! Jag tackar civilministern för det svar han lämnat på min fråga. Det verkar ju som om gällande bestämmelser på detta område rörande vissa handikappade borde vara tillräckliga. Men bl.a. genom ett TV-program som nyligen sändes har vi fått vår uppmärksamhet fäst på hur epileptiker på sina håll behandlas. Detta program blev säkerligen för många en signal — det manade till eftertanke och även till undran. Vi har nu fått klarhet om ati bestämmelserna enligt civilministerns bedömning inte behöver kompletteras, men civilministern har samtidigt förklarat att han är villig att göra en insats genom att rekommendera att bestämmelserna skall efterföljas på ett bättre sätt. Jag vill gärna instämma i att här behövs en uppföljning av bestämmelserna och ett påpekande av att det är nödvändigt att olika myndigheter verkligen tar hänsyn till vad som står angivet i bestämmelserna. När det gäller epileptiker har man nog sedan urminnes tider en vanföreställning. Det är naturligtvis fallet även hos de befattningshavare hos myndigheterna, som har att ta ställning till frågan huruvida en person skall anställas eller inte. Denna vanföreställning finns till och med i bibeln. När man nu är på det klara med att det finns många olika former av denna sjukdom och att man inte kan skära alla över en kam, är enligt min mening mycket vunnet om statsrådet i sin fortsatta upplysningsverksamhet kan ge denna insikt större spridning. Efter vad jag förstått har statens personalvårdsnämnd till uppgift att följa utvecklingen hos de olika statliga myndigheterna när det gäller anställningsförhållandena för handikappade i allmänhet. Jag skulle vilja fråga om statens personalvårdsnämnd har de resurser som är nödvändiga för att den mera iniensivt skall kunna göra insatser på detta område. Vi vet ju att oavsett vad Kungl. Maj:t kan meddela i cirkulär till myndigheterna, har dock dessa en mycket stor självbestämmanderätt, bl.a. av naturliga skäl när det gäller att nyanställa och befordra olika tjänstemän. På grund av denna självständiga ställning för verken behövs därför en mera intensiv uppföljning för att se till att gällande bestämmelser, bl.a. i detta cirkulär från år 1960, verkligen följs.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. I anslut ning till denna har jag läst igenom de cirkulär i Svensk författningssamling som anger riktlinjerna angående anställningsvillkor för partiellt arbetsföra. I cirkulären åberopas tidigare propositioner i ärendet, vilka säges gå ut på att en förutsättning för genomförande av en allmän sysselsättningsoch socialpolitik, som siktar till att tillvarata de partiellt arbetsföras produktiva förmåga, är att staten tar ledningen i detta avseende. Det framhålles vidare — vilket också åberopas i svaret — att myndigheterna ej bör ha en restriktiv inställning till de partiellt arbetsföra som arbetskraft. Det anföres också att de partiellt arbetsföra, som vid anställningstillfället anses kunna fullgöra normal arbetsprestation, icke bör tilldelas någon undantagsställning i anställningshänseende. En person som har epilepsi torde i många fall, trots att han eller hon givetvis inte kan förete friskintyg, ändå vara fullt kapabel att inneha och sköta en både ansvarsfull och krävande tjänst. Detta gäller givetvis i fråga om tjänst såväl hos stat och kommun som i det privata näringslivet; det är jag angelägen att understryka. Jag förutsätter naturligtvis att vederbörande har de för arbetet nödvändiga kvalifikationerna. Jag är mycket tillfredsställd med det fylliga svar som herr Nihlfors och jag har fått på våra frågor. Att vi båda ömmat för denna sak gör den inte mindre angelägen.

Till slut kommer det dock helt och hållet an på vilka synpunkter de människor har som i de olika statliga och kommunala institutionerna liksom inom det privata näringslivet har att handlägga dessa ärenden. Jag har tolkat civilministerns svar så, att våra uppfattningar i allt väsentligt sammanfaller, och jag är mycket nöjd med svaret.
Herr talman! Inom civildepartementet försöker vi i alla tänkbara sammanhang sprida upplysningar om cirkuläret. Statens personalutbildningsnämnd bedriver en ganska omfattande kursverksamhet, och på alla kurser upplyser vi även om cirkuläret och dess innehåll. Som både fru Lindberg och herr Nihlfors framhållit är det viktigt att kunskap och information lämnas. Jag är övertygad om att det råder ganska mycken okunnighet om vad epilepsi egentligen är. De undersökningar som har gjorts har visat att ungefär hälften av de fall som man känner till i detta land inte är värre än att sjukdomen kan hållas nere genom medicinering. Ytterligare 30 procent av fallen kan man klara med medicinering så att de sjuka kan föra ett tämligen normalt liv. Det är uppenbart att det för alla dessa finns arbeten där sjukdomen inte spelar någon som helst roll; de kan utföra arbetet lika bra som andra. I vissa sysselsättningar måste man emellertid iaktta stor försiktighet både med hänsyn till den sjuke och till arbetskamraterna. Det är t.ex. inte lämpligt att någon som lider av epilepsi anställs som lokförare eller bilförare, till att syssla med starkströmsanläggningar etc. även om det är fråga om en lindrig art av epilepsi med kanske ett anfall som går över på ett par sekunder kan det innebära fara för både honom själv och omgivningen. Vi är som sagt mycket intresserade av denna fråga och gör vad vi kan för att sprida upplysning om cirkuläret i olika sammanhang. Herr Nihlfors frågade om personalvårdsnämnden, som numera även har till uppgift att försöka placera partiellt arbetsföra, har tillräckliga resurser för sin verksamhet. Nämnden fick ökade resurser genom innevarande budgetårs statsverksproposition. Huruvida de är tillräckliga eller inte är ganska svårt att bedöma. Det är i detta som i alla andra fall en avvägningsfråga. Nämnden skulle naturligtvis kunna förbruka betydligt större resurser i sin verksamhet, men behovet måste vägas mot andra behov. Personalvårdsnämndens verksamhet befinner sig fortfarande på försöksstadiet och erfarenheten får visa vilken utveckling den skall få.

Herr talman! Herr Boo har frågat om jag kan upplysa kammaren om när jag ämnar förelägga riksdagen förslag i anledning av 1962 års ungdomsutrednings betänkande angående statens stöd till ungdomsverksamhet. Förslagen i ungdomsutredningens slutbetänkande är föremål för beredning. Innan denna är avslutad, kan jag inte närmare uttala mig om tidpunkten för en eventuell proposition till riksdagen.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

När vi framfört önskemål om uppräkningar av anslagsmedlen har vi fått det återkommande beskedet att 1962 års ungdomsutredning först skall inväntas. Denna utredning har nu framlagt sitt förslag. Av det svar som statsrådet nu lämnat framgår att vi inte i dag kan få klart besked om när och faktiskt inte heller om det över huvud taget kommer att framläggas en proposition i detta ärende. Jag vill beklaga att riksdagen inte har kunnat få ett direkt besked om detta, men jag hoppas och förutsätter ändå att vi under kommande riksdag skall få möjligheter till överväganden i anslutning till utredningens förslag. Jag vill uttala denna förhoppning därför att det är viktigt att vi vet hur satsningen skall göras. Men det är också viktigt att det bidrag som skall lämnas till ungdomsverksamheten blir ett verksamt stöd. Ungdomens organisationsverksamhet är ju en utomordentlig tillgång i en demokratisk stat, och det är angeläget att vi gör vad vi kan för att ge denna verksamhet en rejäl chans att hävda sig. Jag vill avslutningsvis uttala den förhoppningen att statsrådet och regeringen i övrigt verkligen samlar sig i denna fråga, så att vi kan få ett förslag i ärendet.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat vilka åtgärder jag har för avsikt vidta med anledning av vad han kallar »de alarmerande förhållandena vid vissa ungdomsvårdsanstalter». Herr Sjöholms fråga torde ha föranletts av uppgifter i massmedia om påstådda missförhållanden vid ungdomsvårdsskolor. Situationen vid Råby yrkesskola har framställts som särskilt oroande. Vad angår förhållandena vid Råby vill jag erinra om att Råby enligt planen för differentieringen av eleverna mellan skolorna fr.o.m. början av detta år skulle ta emot unga alkoholmissbrukare. De vårdresurser som skolan utrustades med för att ta emot sådana elever bedömdes av skolans ledning vara fullt tillfredsställande. Det ökade narkotikamissbruket bland ungdomarna i framför allt storstäderna har emellertid medfört att till skolan har hänvisats allt fler narkotikamissbrukare. Enligt en redovisning i Social-Medicinsk Tidskrift av överläkaren vid skolan — från vilken uppgifter återgivits i massmedia — hade 60 elever från årets början till i mitten av oktober inskrivits vid skolan eller placerats där för utredning. Hos 36 av dessa dominerade läkemedelsmissbruket före intagningen och hos 24 alkoholmissbruket. Med hänsyn till den aktuella situationen vid Råby har skolan i höst tillförts ytterligare en översköterska och två vårdare. Den psykiatriska vården vid skolan avsågs att lösas genom att barnoch ungdomskliniken vid S:t Lars sjukhus och Råby erhöll gemensam överläkare. Genom att klientelet vid Råby blivit svårare än beräknat och en ny avdelning kommer att öppnas vid ungdomskliniken vid S:t Lars har överläkaren i skri velse den 8 november 1967 till skolans styrelse meddelat, att han ansett sig få alltmer minskad möjlighet att ta ansvar för den psykiatriska vården vid Råby. Genom beslut av vårriksdagen erhöll Kungl. Maj:t bemyndigande att flytta två läkartjänster vid Lövsta till andra skolor. Socialstyrelsen har föreslagit att tjänsterna vid Lövsta skall ändras till två biträdande överläkartjänster, varav en skall placeras vid Råby. Jag har för avsikt att i morgondagens konselj föreslå Kungl. Maj:t att inrätta en biträdande överläkartjänst vid bl.a. Råby. Jag vill dessutom framhålla att hela frågan om vården av narkotikamissbrukare för närvarande är föremål för överväganden inom socialdepartementet. Socialministern har nyligen i ett interpellationssvar i första kammaren meddelat, att han har för avsikt att för 1968 års riksdag framlägga förslag om åtgärder för vården av narkotikamissbrukare. I den mån sådana åtgärder genomförs torde trycket på Råby komma att lätta. Vidare vill jag erinra om att ungdomsvårdsskoleorganisationen kommer att förstärkas genom den nyligen öppnade sjukoch behandlingsavdelningen vid Bärby och öppnandet av ytterligare en sådan avdelning vid Fagared i början av nästa år. En närmare redogörelse för vårdområdet kommer att lämnas i statsverkspropositionen om sex veckor. Helt allmänt vill jag framhålla att en livlig aktivitet präglar verksamheten vid skolorna, vilket jag bl.a. genom personliga besök har kunnat förvissa mig om.
Herr talman! Det var verkligen ett långt och uttömmande svar. Jag ber att få tacka för det. Innehållet i svaret ger ett visst fog för mitt intryck att förhållandena är alarmerande. Som statsrådet Odhnoff har uppmärksammat gäller min fråga mycket riktigt Råby. I själva verket hade jag också velat formulera min fråga att direkt gälla den anstalten, men av någon anledning får man inte formulera enkla frågor på det sättet. Och det är alldeles riktigt som det står i svaret, att bekymren där beror på att man har fått ett felaktigt klientel vid inrättningen. Den är avsedd för unga alkoholmissbrukare, men det nuvarande klientelet består till mycket stor del av psykiatriska fall, främst svårt nedgångna narkotikamissbrukare, och för det klientelet har man inga vårdresurser. Det gläder mig nu att höra att det skall inrättas en överläkartjänst vid anstalten. Det tror jag kommer att betyda en stor förbättring. Annars är Råby en mycket modern skola, som jag har för mig att statsrådet Odhnoff själv invigde i våras under de allra bästa auspicier. Skolans ledning har också inbjudit riksdagsmän från Skåne till ett besök, och vi var några ledamöter som hörsammade denna inbjudan i våras. Vi fick då ett starkt intryck av att skolans ledning verkligen besjälas av de bästa ambitioner att hjälpa de unga till rätta, men man har misslyckats därför att man fått ett klientel som inte passar där. Det är alldeles uppenbart — och det framgår också av svaret — att statsrådet Odhnoff är medveten om att någonting måste göras för att vända misslyckandet i framgång. Jag hoppas också att statsrådet ser till att så sker.
Herr talman! Jag vill bestämt vända mig emot att verksamheten vid Råby uppfattas som ett misslyckande. Rektorn vid skolan har själv bemött det talet och sagt att så sent som i våras vid invigningen ansåg man att skolans resurser var tillfredsställande för skolans syfte. Rektorn bestred i en tidningsartikel i tidningen Arbetet att verksamheten vid Råby innebar ett misslyckande. Han underströk de svårigheter skolan brottas med men menade att den svåra situationen inte är olöslig. Något misslyckande är det inte heller fråga om.
Herr talman! Jag tycker ändå att misslyckande är rätta ordet. Det har ju framkommit att 19 självmordsförsök har förekommit på mycket kort tid, och om man inte kallar det för ett misslyckande för skolan, så vet inte jag vad ett misslyckande är. När vi besökte skolan var rektorn också mycket medveten om att förhållandena inte var tillfredsställande. Man hade inte vårdresurser och var tvungen att låsa in de unga pojkarna på natten i celler, därför att man inte hade någon möjlighet att bevaka dem. Jag tycker det är ett kapitalt misslyckande att behöva behandla unga pojkar på det sättet. Därigenom får man dem verkligen inte rehabiliterade.

Herr talman! Jag ber att få citera ur den artikel som rektorn vid Råby skrev: »Någon socialmedicinsk skandal är således inte Råbyskolan. Men frågan om hur storstäderna skall ge detta tonårsklientel akut psykiatrisk vård är för oss ett brännande aktuellt problem.» Beträffande självmordsförsöken har man uppgivit att 19 självmordsförsök förekommit under året. Skolans rektor har också kommenterat detta i tidningen Arbetet och skriver då: »Det är väl känt att ungdomar i en tvångssituation, som dock en ungdomsvårdsskoleplacering alltid är, kan använda sig av ”rispningar” i armarna som demonstrationsargument mot omhändertagandet. Så har varit fallet här vid flera tillfällen. Det är således endast fyra elever av de i år hittills 70 intagna vilkas självmordsförsök givit anledning till akut psykiatrisk intensivvård. Dessa fyra elever har också omedelbart kunnat överflyttas till ungdomskliniken vid S:t Lars sjukhus. Det bör även påpekas att dessa elever vid åtskilliga tillfällen före intagningen på Råbyskolan har gjort allvarliga självmordsförsök.»
Herr talman! Det verkar som om tvisten nu närmast gäller om det skulle vara en skandal eller ett misslyckande. Det kan hända att rektorn anser att det räcker med ett misslyckande, och jag har heller inte sagt någonting mer.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat, om jag är beredd att föreslå att den bestämmelse i lagen om allmän försäkring som begränsar pensionärers rätt till ersättning för sjukhusvård skall slopas. Enligt 4 kap. 3 § lagen om allmän försäkring kan sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård utgå till en försäkrad i sammanlagt högst 180 dagar efter det han börjat åtnjuta ålderspension. Detsamma gäller, i fråga om rätten till sjukhusvård, även person med hel förtidspension. Det spörsmål fru Eriksson här tar upp behandlas av 1961 års sjukförsäkringsutredning. Enligt vad jag erfarit kommer utredningen att inom kort lägga fram ett betänkande som berör bl.a. denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret. Sedan jag framställde min interpellation har det genom pressen framkommit att = sjukförsäkringsutredningen kommer att presentera en del ganska uppseendeväckande nyheter som rör bl.a. kostnaderna för dem som ligger på sjukhus. Jag förstår att statsrådet inte kan säga något om vad kommittén kommer att föreslå, men de meddelanden som gått ut är så pass uppseendeväckande, att jag är mer ängslig i dag än jag var när jag framställde interpellationen. Jag frågar mig verkligen: Hur skall det gå för de gamla som legat länge på sjukhus? Det har sagts att man har för avsikt att ta ut inkomstgraderade avgifter och alltså i mycket hög grad låta patienterna bära kostnaderna för sjukhusvistelsen. Det är de direkta inkomsterna som skall utgöra grunden för den avgift som skulle tas ut; om vederbörande har en fastighet eller förmögenhet skall dessa tillgångar inte tas med vid beräkningen. Om så stora förändringar genomförs måste enligt min mening också frågan huruvida sjukpenningen skall vara beskattningsbar tas upp. Jag är vidare övertygad om att hänsyn måste tas till boendeförhållandena och till vilken hyra vederbörande betalar. Om man vid bedömningen av sjukhusavgiftens storlek inte tar hänsyn till att vederbörande har en fastighet måste ju ändå frågan om hyreskostnaderna föras in i bilden. Det är kanske riktigt att socialvården i framtiden skall skötas på så sätt, att människorna i högre grad får betala utgifterna själva. Jag förstår att det kan ligga någonting i sådana förslag. Men vid så stora principiella förändringar och så stora administrativa omläggningar som detta måste medföra tar det uppenbarligen lång tid innan ett förslag kan bli verklighet. Beslutet måste därför föregås av en ingående diskussion, så att människorna blir införstådda med hur systemet skall fungera. Men då är jag rädd att den lilla fråga glöms bort som jag här väckt, nämligen frågan om de gamla som legat på sjukhus under 180 dagar och om förtidspensionärer som legat lika länge på sjukhus och som sedan måste betala avgiften själva. Det måste ta åtminstone fem år innan det kan bli något av ett förslag som eventuellt lägges fram i början av nästa år. Jag skulle vilja be statsrådet Aspling att inte vänta med att reformera i det fall där jag har bett om en förändring utan snarast försöka ta bort den avgift som denna kategori pensionärer nu får erlägga för sjukhusvistelse. I min interpellation angav jag som exempel, att man har låtit det gå till utmätning hos en gammal invalid. Denne hade fått ena benet amputerat, han hade mist synen på ena ögat, var sedan gammalt invalidiserad i sina händer och hade tvingats till upprepade sjukhusvistelser, vilket har gjort att han inte längre har rätt till kostnadsfri sjukhusvård. När han kom ut blir han krävd på många hundra kronor, som han inte kan ta ur sin pension. Han måste därför gå till välgörande institutioner eller vänta på att man skall utmäta hans egendom för att han skall kunna betala avgiften. Detta passar inte i vår tid. Vi har råd att låta denna kostnadsfria förmån utsträckas även till den kategori jag har nämnt. Det verkar som om det inte fanns riktig likhet inför lagen för de människor som drabbas i detta sammanhang. Därför hoppas jag att statsrådet Aspling låter diskussionen om de stora reformerna fortgå till dess man klarat den saken, men att han tar denna lilla reform i förtur. Jag tror icke att någon över huvud taget i riksdagen tycker att den reformen kan missbrukas eller är oriktig. Vi är alla mycket besvärade av att dessa personer i tidningsnotiser och på annat sätt nödgas visa fram hur illa en människa kan råka ut som egentligen bara har blivit gammal och sjuk.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har redan framhållit att vad hon tar upp till diskussion är det eventuella innehållet i en utredning som jag ännu icke fått i min hand. Jag har i mitt interpellationssvar meddelat att jag motser detta utredningsförslag inom en näraliggande framtid. Givetvis kommer det som andra att bli föremål för remissbehandling och den angelägna opinionsyttring som alltid följer med ett förslag. Jag kan i dag försäkra fru Eriksson, att vi naturligtvis kommer att pröva utredningsförslaget mycket ingående, ty det kommer säkerligen att beröra mycket vitala och väsentliga frågor.

Herr talman! Herr Lundmark har frågat mig, om jag är beredd att överväga åtgärder för en bättre samordning av de olika grenar inom den statliga sektorn, vilkas verksamhet har mera djupgående inflytande på lokaliseringspolitiken. Herr Lundmark hänvisar till det utredningsoch planeringsarbete med lokaliseringspolitisk inriktning, som nu pågår ute i länen, och ställer mot detta vissa utvecklingstendenser och åtgärder inom statliga förvaltningssektorer. Han anser, att brister föreligger i samordningen av dessa verksamheter och att en bättre planering är angelägen. Som interpellanten själv framhåller är det nödvändigt att förvaltningen inom olika sektorer görs så rationell och effektiv som möjligt. I sådant syfte har riksdagen t.ex. lagt fast en trafikpolitik som bygger på principer om kostnadsansvarighet, konkurrens och samhällsekonomiskt riktig uppdelning av trafiken mellan olika trafikmedel. Men samtidigt måste vi ha möjlighet att bedöma vilka konsekvenser åtgärder inom relativt snävt avgränsade sektorer får i ett vidare sammanhang. Ett sätt att försöka få en sådan överblick är en samordnande planering på länsplanet av det slag som regeringen har tagit initiativ till. Denna verksamhet befinner sig ännu på försöksstadiet. För närvarande övervägs formerna för att behandla länsplanerna centralt, när den nu aktuella etappen av planeringen i länen blir slutförd till våren. En möjlighet är att ta upp dessa frågor i lokaliseringsberedningen. Jag anser mig kunna räkna med att länsplaneringen skall ge bättre förutsättningar för att bedöma de samlade regionala effekterna av utveckling och planering inom skilda sektorer. Jag tror också att det utredningsarbete och den planering som nu pågår regionalt kommer att påverka sektorplaneringen. Den regionalpolitiska översiktliga planeringen är alltså en betydelsefull åtgärd av det slag som herr Lundmark efterlyser.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation som jag uppfattar som i stort sett positivt. Den samordnade länsplaneringen är nödvändig för att ge oss en samlad bild av förhållandena på det regionala planet. Nästa steg, nämligen behandlingen av materialet och ställningstagandena på riksplanet, är emellertid avgörande för om man vid det fortsatta arbetet skall kunna räkna med en verklig samordning till effektiva insatser.

Västerbotten har varit relativt gynnat av lokaliseringsstödet. Det är emellertid oerhört svårt att åstadkomma insatser där behovet är störst. Jag vill återge planeringsrådets summering av resultatet. Man säger: Lokaliseringsstödet har ej lett till någon betydande nyetablering av företag eller arbetsplatser utan koncentrerats på utbyggnad av befintliga arbetsplatser. Då alternativa lokaliseringsorter ej varit aktuella har länsmyndigheterna ej haft några möjligheter att med lokaliseringsstödet påverka länets näringsgeografiska struktur. Lokaliseringsstödets fördelning på de olika kommunblocken har helt bestämts av i vilken utsträckning en expansionskraftig företagsamhet redan tidigare varit till finnandes i respektive block. Lokaliseringsstödet har därmed inte i någon högre grad nämnvärt kunnat bidra till en lösning av inlandets sysselsättningsproblem. När man i detta fall talar om inlandet avser man Västerbottens lappmark. Det är ett område som geografiskt omfattar två tredjedelar av länet men befolkningsmässigt endast cirka en femtedel.

Det är naturligt att befolkning och länsplanerare börjar misströsta inför dylika budskap. Man är medveten om att man, om den spontana utvecklingen får ha sin gång, riskerar en så stark avtappning av folk bara inom de 10—12 närmaste åren i Västerbottens inland och över huvud taget i övre Norrlands inland, att samhällsmaskineriet och serviceapparaten knappast kan upprätthållas. Vi är här i riksdagen ense om att förvaltningen inom olika sektorer bör göras så rationell som möjligt och att företagsekonomiska bedömningar skall vara rättesnöret för företagen. Detta måste medföra att avvikelser från denna princip i den mån riksdag och regering begär sådana för ett företag eller ett verk skall kompenseras över budgeten. Så sker faktiskt också i viss mån beträffande SJ. Jag tror att samma ordning i viss utsträckning skulle kunna tillämpas beträffande en del andra verk och företag. Domänverket kunde t.ex. lika väl som andra skogsägare erhålla vissa bidrag för skogsvårdsåtgärder o. d. när det gäller angelägna sysselsättningsobjekt. Temporära insatser för sysselsättningen måste samordnas med de mera långsiktiga lokaliseringsinsatserna, om man över huvud taget skall hinna lokalisera företag och skapa nya arbetstillfällen i tid. Man bör också av de statliga företagen kräva ett lokaliseringspolitiskt intresse. Vattenfall försöker ge sitt bidrag, men tyvärr har väl dess ansträngningar, som i går diskuterades i första kammaren, inte mötts med något entydigt gillande. Helt visst är det angeläget att ansträngningarna i de olika trakterna samordnas och att man på riktigast möjliga sätt utnyttjar tillgängliga resurser för att hålla olika delar av landets bygder levande. Jag vill till sist uttala den förhoppningen, att pågående utredningar och planeringsarbete mycket snart skall leda till nya kraftfulla insatser. Med det anförda ber jag än en gång, herr talman, att få tacka för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag blev plötsligt något ängslig för att herr Lundmark skulle tjuvstarta vindelälvsdebatten i denna kammare, men han frångick ganska snart denna linje, och det skall vi vara honom tacksamma för. Jag skulle tro att den diskussionen ändå kommer att ta en god stund av kammarens tid i anspråk. Herr Lundmark tog dock upp många problem som skulle kunna ge anledning till en omfattande debatt: hur lokaliseringspolitiken har lyckats eller inte lyckats, inlandsproblemen o.s.v. Jag har självfallet tagit del av de uttalanden som gjorts uppe i Västerbotten — kanske med en liten aning av förvåning. Jag kan förstå om tjänstemännen i planeringsrådet är något missnöjda med vad som har skett. Jag har bara ställt mig frågan i vilken omfattning vederbörande haft kontakter med nya eller befintliga företag för att diskutera frågan om att skapa nya sysselsättningsmöjligheter. Det är ju detta som är avgörande. Vad som är avgörande för om lokaliseringspolitiken skall lyckas eller inte är ju i vilken mån vi kan få kontakt med företag som är beredda till en expansion eller till en omlokalisering. Det må sedan gälla privata, kooperativa eller statliga företag. Vi vänder oss till samtliga grupper för att attrahera dem i deras lokaliseringsval. Det är där huvudintresset ligger. Vi måste med beklagande konstatera de stora svårigheter vi haft att påverka företag i de val av lokalisering som kommer det norrländska inlandet till godo. Företagen har ofta, jag kanske skall säga oftast, kommit till sitt slutliga resultat utifrån företagsekonomiska bedömningar. Frågan är om vi skall för söka övertyga dem om att dessa bedömningar är oriktiga. Det är i så fall ett stort ansvar vi tar på oss. Vi söker ju ändå med lokaliseringsstöd ta risker å företagens vägnar. Det är ett riskåtagande som vi är beredda att gå mycket långt med. Men företagen måste ändå göra en bedömning själva, som vilar på en sund basis. Det egentliga problem som herr Lundmark har tagit upp är den samhällsservice, som måste till och som även den utgör en stimulans för företagen i deras lokaliseringsval. Kommunikationsfrågorna är lika viktiga, och där delar jag helt herr Lundmarks uppfattning, att vi måste få till stånd en samordning. Men man kan inte börja i den ena änden och bygga ut en omfattande samhällsservice och goda kommunikationer, om vi inte är övertygade om att detta ger förutsättningar för en lokalisering av nya företag. Helst bör det vara en kommunicering mellan lokaliseringsaktiviteten, samhällsservicen och kommunikationerna. Men jag förstår också de som säger att om man tar bort kommunikationerna, så underlättar det sannerligen inte lokaliseringsaktiviteten. Den saken skall jag emellertid inte här gå in på. Vi får diskutera olika transportmedels möjligheter. Den diskussionen kan dock föras mera separat. Vi är emellertid beredda att i vissa fall, t.ex. via beredskapsmedel, påverka samhällets service och kommunikationerna och därmed stimulera till en lokalisering av företag till vissa orter. Jag skall senare återkomma till det i svaret på en annan interpellation. Men i det sammanhanget är det utomordentligt viktigt att man i den regionala Ööversiktsplaneringen bestämmer sig för vilka orter och regioner man är beredd att satsa på. Om man i den diskussionen stannar för ett tvehågset uttalande och säger att vi vill satsa på alla orter, så är jag rädd för att vi får utomordentligt stora besvärligheter. Jag är medveten om att det är en svår uppgift att bestämma sig för vilka regioner och orter man skall satsa på, men vi kommer inte förbi att avgöra den saken och kan inte överlämna åt utvecklingen själv att göra det. Det skall vi inte göra. I en sådan planering skall det ändå vara möjligt att åtminstone ge stöd på vissa punkter även i inlandet. Det stödet är erforderligt, ja nödvändigt. Och går det inte att åstadkomma det med företagslokalisering är det möjligt att vi får gå fram med ett längre gående socialpolitiskt stöd för att bistå de människor som under en längre eller kortare övergångstid stannar kvar i glesbygden. Det har vi klart uttalat tidigare, och det arbetet förberedes nu. Jag hoppas att vi inom kort skall kunna redovisa en del av de åtgärder som därvid ifrågasättes. Slutligen skall jag också säga något om den fråga som här har berörts, nämligen statens järnvägars planer på vissa indragningar. Nu är den skiss som gjorts mycket preliminär — inga myndigheter, inga Ööverinstanser har tagit ställning till den. Men jag vill erinra om att kommunikationsministern för kort tid sedan i ett interpellationssvar här i kammaren framhöll att »SJ:s långsiktiga planer tillsammans med liknande bedömningar från andra trafikföretags sida i god tid bör kunna hjälpa planeringsråden att överblicka trafiksituationen i stort för länen som helhet. Från SJ:s sida är man självfallet beredd att lämna planeringsråden redogörelser för sin långsiktiga planering. Samtidigt är naturligtvis det utredningsoch prognosarbete som pågår ute i länen av utomordentligt värde för SJ:s bedömningar.» Detta uttalande, menar jag, är ett ytterligare vittnesbörd om den strävan till samordning som vi i kanslihuset ser som ytterst angelägen. Den gäller alla sektorer, och den bör också gälla på alla nivåer.

Herr talman! Mitt uttalande, att det varit svårt att få någon större utdelning av lokaliseringsstödet till inlandet, innebär ingen anklagelse mot någon. Jag ville endast framhålla att nu gällande regler inte visat sig effektiva när det gäller att styra lokaliseringen. För lappmarkens del har man faktiskt varit mycket tillmötesgående härvidlag — stöd har lämnats så fort ett företag givit sig till känna, om det varit fråga om ett rimligt objekt. Svårigheten är emellertid att finna företagare i övre Norrlands inland, då denna bygd har ett mycket ensidigt näringsliv, utan industriell bakgrund. Där finns följaktligen inte mycket att bygga på. Dessutom är vi självfallet i kommunikationshänseende sämre ställda än man är i kustbygden. Detta vårt handikapp kompenseras i alltför ringa grad av förmånligare lokaliseringsstöd. Det är kanske detta som är det största dilemmat. Beträffande SJ:s planer får väl sägas att det var psykologiskt olyckligt att de presenterades utan att man något mera konkret kunde ange vad som skulle komma i stället vid indragningarna. Låt oss anta att en presumtiv företagare efter förhandlingar ställt sig positiv för lokalisering till Vilhelmina av ett objekt. Vederbörande reaktion blir naturligtvis inte förmånlig, om han dagen efter i tidningarna får läsa att järnvägsstationen i Vilhelmina skall dras in.

Herr talman! Efter att först ha läst herr Lundmarks interpellation angående samordningen av statlig verksamhet av betydelse för lokaliseringspolitiken och sedan interpellationssvaret var jag nyfiken på vart diskussionen skulle leda. För egen del vill jag endast anföra ett par synpunkter. Herr Lundmark framhöll alldeles riktigt att näringslivet i de trakter i övre Norrland som det gäller inte har någon industriell bakgrund. Det vet vi. Hur har denna del av landet befolkats? Jag har studerat lappmarkens kolonisation; det är en gripande berättelse om människor som trängde in i detta öde land, som ursprungligen var samernas egendom, och skapade sig en utkomst. De trodde på framtiden i det landet. Deras näring var skogen och i viss mån jorden längs älvdalarna och de stora sjöarna, och den gav nöjaktigt utbyte. Därtill kom att de kunde fiska och jaga och kanske också driva litet handel. Närheten till Norge betydde rätt mycket under denna tid. Man kunde handla över gränserna, och det var inte så långt till Mo i Rana som till Umeå eller Örnsköldsvik. Så växte detta land fram och fick en ganska stor befolkning. Med den förändring som har ägt rum i vårt land under de senaste decennierna är det självklart att just dessa områden måste ha fått det svårt. Det är orimligt att vänta någonting annat än att denna bygd skulle avfolkas och bli en ännu mer utpräglad glesbygd. Om någonting skall hända här krävs det verkligen en mycket klok satsning och mycken vidsynthet. Det går säkert inte att i denna debatt tränga så djupt in i detta problem, men jag skall ställa några frågor. Under riksdagsresan i Västerbotten i somras lade jag märke till hur dåliga vägar det fanns t.ex. upp mot Sorsele. Förbindelseleden längs Vindelälven mot denna kommun — som just nu klagar mer än andra kommuner över att den hotas av sammanbrott, eftersom den inte har underlag för skolor och annan samhällsservice är fortfarande likadan som när jag åkte den första gången i 1940 talets mitt. Man sade i detta sammanhang att den enda möjligheten att få bättre väg gavs av kraftverksbyggena, och det är nog sant. Men varför kan vi inte ge en stor bygd, som Sorsele i alla fall har varit, en ordentlig väg ned mot länsstaden? Det är bara ett exempel på vägar som vi kunde tänka på i dagens läge. En annan fråga är den som jag hörde framställas av människor som har oroats: Skall vi tro att inlandsbanan blir kvar som godsjärnväg om inte annat? Hur blir det med tågförbindelserna från Hällnäs till Lycksele och Storuman? Skall vi räkna med att det blir någon persontrafik i framtiden? Det är väl inte inrikesministerns uppgift att svara på dessa frågor, men jag vill nämna något av det som oroar folk som bor i trakten och säkert skrämmer dem som eventuellt ämnat flytta dit. Jag är alldeles övertygad om att man inte kan befalla folk att starta företag uppe i dessa bygder. Det går inte att dirigera industrier dit. Man måste söka en annan, smidigare väg. Jag har här i min hand en skrivelse som Industriförbundet avgav till statsministern den 15 november i höst. Mycket är klokt i denna skrivelse, men samtidigt finns det några satser som har oroat mig, särskilt med tanke på Västerbotten och dess inland.

Vidare yttrar Industriförbundet: »Arbetskraftsproblem i sådana trakter, som lider av bestående undersysselsättning men faller utanför utvecklingsområdena, bör i första hand lösas genom åtgärder för att underlätta arbetskraftens utflyttning.» Så har redan skett. Det torde också vara riktigt, men det inger en känsla av att det enda vi till sist har att vänta där uppe är att folk får pengar för att flytta, man löser in deras egnahem och så står husen tomma, medan det här nere inte finns bostäder för dem som lyckas få arbete. Slutligen finns det en tredje punkt: » Vissa regioner måste bedömas som mindre utvecklingsbara ur ekonomisk synpunkt.» Där räknar man bara med att försöka hjälpa den befolkning som bor kvar med service — inrikesministern nämnde även att vi får räkna med att göra sociala insatser. Jag förstår att det blir nödvändigt, men det är oerhört vemodigt. Skulle den insats som inrikesministern förklarade vara självklar kunna medföra att frimodigheten steg och tron på framtiden växte i de bygder det gäller skulle jag dock bli glad. Jag ställer dessutom samma fråga som herr Lundmark: Kunde inte domänverket liksom andra skogsägare ta upp skogsvårdande verksamhet för att skapa mer sysselsättning?
Herr talman! Jag skall endast helt kort kommentera det sista som har sagts här. Det visade vilka svåra frågor det rör sig om. Herr Nilsson i Agnäs refererade de olika punkterna i Industriförbundets skrivelse och sade att det nog var riktigt men ... Antingen är det riktigt och då skall vi följa det, eller också skall vi säga att det måste finnas andra möjligheter — en viljeinriktad anpassning av vår politik, en strävan att befrämja näringslivet på vissa platser där förutsättningar finns. I så fall får vi acceptera en omflyttning inom regionerna. Det är dithän vi nu har kommit. Det är inte omöjligt att lokalisera nya företag till Norrland, det visar de senaste årens utveckling. Men den lokalisering, den expansion av företagen som kom mit till stånd har skett i de expansiva industriregionerna, i kustbandet, och vi har stor omflyttning av människorna inom regionen. Jag har åtskilliga gånger ställt frågan: Är det inte bättre att acceptera en omflyttning inom regionen som delvis föranledes av de lokaliseringspolitiska åtgärder vi vidtar än att bara finna sig i att människoströmmarna flyter från Norrland? På den punkten trodde jag att vi var överens, och det tror jag fortfarande att vi är. Även jag ser naturligtvis det romantiska och det historiskt intressanta i koloniseringen av Norrlands inland. Men den var inte romantisk, ty den skedde oftast på grund av nöd och fattigdom, som ett tvång därför att man inte fann några andra utkomstmöjligheter — man flyttade dit i stället för att fara till Amerika. Huvudfrågan är nu: Binder det oss i nuet och för framtiden vad som skedde för 150 år sedan? Måste vi inte acceptera att vi lever i en ny värld, där avgörande för vår framtid och för vårt näringsliv är om vi kan klara uppgiften att konkurrera med de stora industrinationerna i mellersta Europa och Amerika? Detta är den nya utgångspunkt vi har. Sedan skall vi naturligtvis försöka hjälpa de människor som vill bo kvar under en övergångstid, de som vill känna stänket av forsens brus och allt sådant som sagts i denna kammare och på andra ställen under den senaste tiden. Men låt oss inte inbilla oss att vi utan att medvetet göra avkall på våra möjligheter till en fortsatt standardutveckling skall kunna ta ansvaret för att behålla landet precis sådant som det är i dag! Jag har inte uppfattat det så, att detta är vare sig herr Lundmarks eller herr Nilssons i Agnäs uppfattning. Men jag är litet rädd för att en och annan på hemmaplan och även i riksdagen vill ge uttryck för denna mer romantiska syn på tillvaron, för att därmed stå väl till boks med de människor som bor där uppe, i stället för att acceptera realiteterna. Vi måste hjälpas åt att försöka åstadkomma så stora insatser som möjligt till skydd och stöd för människorna också i det norrländska inlandet, och vi måste anstränga oss för att få till stånd flera lokaliseringar av företag till Norrland. Frågan är då, om villkoren är tillräckligt lockande. Herr Lundmark anser att gällande regler inte är tillräckliga för att påverka företagen. Ja, jag har bett om förslag till förändring av reglerna. Vi kan lämna ett hundraprocentigt bistånd till företag som vill omlokalisera sin produktion, och vi är beredda att göra sådana insatser. Vi har rätt att bidra med 50 procent av kostnaden för industrilokalerna, och vi har rätt och möjlighet att gå upp till 100 procent av kostnaden för lokaliseringar genom lån och bidrag. Men inte ens dessa villkor lockar företagen eftersom de också måste kunna falla tillbaka på en företagskalkyl, som visar att det är rimligt att genomföra en omlokalisering. Det blir säkerligen åtskilliga tillfällen att återkomma till dessa spörsmål. Men huvudfrågan i interpellationen har väl herr Lundmark och jag klarat av: vi vet att en samordning mellan olika aktiviteter är nödvändig. Jag kunde dock inte underlåta, herr talman, att åtminstone rikta uppmärksamheten på de frågor som herr Nilsson i Agnäs tog
Herr talman! Jag vill till att börja med framhålla att den som inte är indu striman av Industriförbundets skrivelse får det intrycket — vilket även inrikesministern sade — att de som för fattat den verkligen särskilt känner till den tunga industrin. Också jag har den uppfattningen att det inte är möjligt att förlägga vilka industrier som helst uppe i dessa trakter och att vi måste acceptera att det är så. Vi i Norrbotten räknar också med att en viss justering av befolkningstalet har varit nödvändig och att det kanske även måste minska ytterligare något. Men om bygderna över huvud taget skall kunna fortleva krävs det vissa möjligheter till service. Vi skall visst acceptera en omflyttning, men vi har alltid i Norrland hellre sett att människorna flyttat från inlandet till kusten, så att de stannar kvar inom respektive landstingskommuner, än att de flyttar längre bort. Trots Industriförbundets kloka ord och trots att inrikesministern och jag enats om att vi måste räkna med att vi lever i en ny tid, tror jag ändå att det skulle kunna göras en del insatser. Jag har när det gäller Norrbotten i denna kammare nämnt möjligheterna att utnyttja gruvorna. Det har nyligen inträffat glädjande saker på detta område i Malå i Västerbotten, och det kan tänkas att vi i Arjeplog kan få ytterligare en gruva driven i statlig regi, nämligen i Radnejaure. Det har också i en skrivelse till Kungl. Maj:t i förra veckan omnämnts att vissa utsikter kan föreligga att starta en plastfabrikation i Norrland. Man kommer ju i framtiden att i mycket större utsträckning än nu tillverka olika saker av plast, t.ex. oljecisterner. Inrikesministern frågade vidare i sitt föregående inlägg om länsorganen verkligen gjort allt vad de kan för att skapa sysselsättning. Ja, jag har den bestämda uppfattningen att de har prövat alla möjligheter. Jag har aldrig talat om någon romantik i detta sammanhang. Jag tror inte att kolonisationen av lappmarken hade romantiska motiv. Visserligen förekom det väl en viss romantik i samband därmed, men det torde ha varit den hårda verkligheten som tvang människorna att söka sig dit. Likväl har jag en känsla av att det inte fanns mera av nöd och fattigdom i lappmarken i stort sett än på andra håll i vårt land.

Herr talman! Herr Andersson i Luleå har i en interpellation frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen ämnar vidta för att minska arbetslösheten i Norrbotten. Antalet arbetslösa i Norrbotten var under år 1966 i medeltal per månad 2580. Under januari—oktober 1967 har månadsmedeltalet varit 2 790. Ökningen är alltså inte så stor men innebär ett avbrott i den successiva nedgång i arbetslösheten som har kunnat märkas i iänet efter år 1964. Samtidigt har medeltalet per månad lediganmälda platser minskat från 790 år 1966 till 655 under 1967. Från mitten av oktober till mitten av november har antalet arbetslösa stigit med 1000 personer. Denna stora ökning har arbetsmarknadsmyndigheterna förutsett och beaktat vid planeringen. Mot bakgrunden av utvecklingen har arbetsförmedlingsverksamheten i länet intensifierats och kunnat redovisa framgångar. Det kan nämas att till och med oktober i år drygt 3 400 arbetslösa kunnat beredas nya anställningar efter flyttning med bidrag från arbetsmarknadsverket. Närmare 2 000 av dessa flyttande har fått arbete inom länet. Fler arbetslösa och minskad tillgång på lediga platser präglar arbetsmarknadsläget inte bara i Norrbotten utan även på andra håll i Norrland och i Sydoch Mellansverige. Regeringen har därför vidtagit en rad åtgärder framför allt inom investeringssektorn för att öka sysselsättningen under den kommande vintern. Senast den 27 oktober, d.v.s. vid en tidpunkt då herr Andersson redan lämnat sin interpellation, beslöt regeringen sålunda om åtgärder som beräknas kunna ge en sysselsättningsökning under den kommande vintern för cirka 10 000 man. Dessa åtgärder kommer att få effekt även i Norrbotten. Enligt föreliggande planer kommer beredskapsarbetena där att kunna sysselsätta 500 personer mer än under föregående vinter. Regeringen ämnar föreslå att medel ställs till arbetsmarknadsverkets förfogande så att ytterligare 1000 personer i Norrbotten kan placeras i beredskapsarbete. Vad gäller bostadsbyggandet får ett antal lägenheter ur 1968 års kvot påbörjas under år 1967. För skolbyggnader har länet under året tilldelats extra rambelopp med sammanlagt 10 miljoner kronor. Vidare har befrielse från investeringsavgift medgetts för byggnadsobjekt med en sammanlagd kostnad av 16 miljoner kronor. Inom <omskolningsverksamheten i Norrbotten har utbildningsvolymen ökat med närmare 300 personer jämfört med år 1966. Arbetsmarknadsverket bedömer det som möjligt att öka volymen med ytterligare 800—1 000 personer. Herr Andersson frågar vidare dels om speciella åtgärder kommer att sättas in för att bygga ut näringslivet i Norrbottens inland och östra delar, dels om konkreta förslag till effektivering, samordning och utbyggnad av den statliga företagsamheten i Norrbotten kommer att utarbetas. Vad det första ledet i frågan beträffar får jag hänvisa till det lokaliseringsstöd som f.n. kan lämnas. Hittills har bidrag och lån utgått till företag i Norrbotten med sammanlagt cirka 70 miljoner kronor, varav cirka 24 miljoner kronor avser företag i inlandet. Till fullföljande av den lokaliseringspolitiska stödverksamheten föreslår regeringen på tilläggsstat I en vidgning av ramen för lokaliseringslån med 100 miljoner kronor. Ett att minska arbetslösheten i Norrbotten väsentligt stöd har också lämnats genom medgivande att ta investeringsfonder i anspråk för industriinvesteringar i länet. Det kan också erinras om att norrlandsfondens verksamhet är särskilt inriktad på Norrbotten. Vad slutligen gäller den statliga företagsamheten i Norrbotten vill jag erinra om att statsrådet Wickman i anledning av en interpellation av herr Andersson under vårriksdagen hade tillfälle lämna en utförlig redovisning för denna fråga. Något ytterligare finns inte från min sida att tilllägga till det svar som då lämnades.

Herr talman! I min interpellation ställde jag tre frågor, som jag försökte konkretisera, nämligen följande: 1. Vilka konkreta åtgärder ämnar regeringen nu vidtaga för att minska arbetslösheten i Norrbotten? 2. Kommer regeringen med anledning av de särskilda förhållanden som är rådande i Norrbottens inland och i östra Norrbotten att i dessa områden sätta in speciella åtgärder för att bygga ut näringslivet? 3. Kommer regeringen att utarbeta konkreta förslag till effektivisering, samordning och utbyggnad av den statliga företagsamheten i Norrbotten? Jag ber att få tacka inrikesministern för det svar han nu lämnat på dessa frågor, och jag tar dem här en och en när jag kommenterar inrikesministerns svar. Inrikesministern svarar på den första frågan på ett sätt som egentligen är ett understrykande av det svåra läget i länet dels när han konstaterar att antalet arbetslösa under den senaste månaden har stigit med 1000 man, dels genom att meddela att regeringen vidtar åtgärder för att placera ytterligare 1500 man i beredskapsarbete. Inrikesministern meddelar vidare att det skall göras ett förtidsuttag på 1968 års byggkvot under innevarande år och viss höj ning av beloppet till skolbyggnader samt att ytterligare 1000 personer skall undergå omskolning. Detta är väl de åtgärder som kan vidtas i en prekär situation och med de möjligheter som finns för dagen. Men, herr inrikesminister, man skulle nog ganska ingående kunna diskutera om åtgärderna och om de människor som blir föremål för dem. En sak är emellertid rätt klar: situationen och de vidtagna provisoriska åtgärderna vittnar om avsevärda brister i samhällsplaneringen, brister som gör att det inte går att undanröja otryggheten för de arbetstagare och de familjer som drabbas. Vi brukar ju till de arbetslösas antal räkna även de som sysselsätts i beredskapsarbeten och de som går på omskolningskurser — de står till arbetsmarknadens förfogande. Jag frågar: Var finns de tusentals nya arbetsställen som nu behövs om tryggheten skall kunna garanteras av samhället? Detta är kärnfrågan när det gäller att på sikt kunna lösa hithörande problem för Norrbottens del. På min andra fråga — om regeringen kommer att vidtaga några speciella åtgärder för Norrbottens inland och för östra Norrbotten lämnar inrikesministern ett mer allmänt hållet svar. Han hänvisar till nuvarande lokaliseringsstöd och till den ökning av lokaliseringsmedlen, som skett för hela riket, samt till Norrlandsfonden och till investeringsfonderna. Jag anser att svaret är otillfredsställande därför att det inte vidtagits åtgärder som svarar mot de speciella förhållandena i ifrågavarande delar av länet. Lokaliseringsmedel har inom dessa områden inte kunnat utnyttjas i erforderlig utsträckning. En bygd, som inte redan äger ett utvecklat näringsliv, har nämligen svårt att tillgodogöra sig lokaliseringsmedel. Beträffande investeringsfonderna har länsarbetsnämnden meddelat att efter färdigställandet av ASEA:s och SCA:s anläggningar i Piteå samt Scania-Vabis att minska arbetslösheten i Norrbotten anläggning i Luleå under fjärde kvartalet 1967 nya industribyggen av samma storleksordning ej kommer att kunna igångsättas som ersättning. Inrikesministern är mycket väl medveten om de förhållanden som råder i länets inlandskommuner — det har han nyss omvittnat. Förhållandena har redovisats av inlandsutredningen, vars förslag för några år sedan presenterades på en konferens i Arvidsjaur där inrikesministern var närvarande. Jag ämnar inte tjuvstarta någon debatt om Vindelälven, men det är ett par formuleringar i allmänna beredningsutskottets skrivning i ärendet som pekar på vad det egentligen handlar om bl.a. i Norrbottens inland. I de kommuner som berörs — Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk — och som inlandsutredningen behandlat är staten en mycket stor arbetsgivare genom att staten äger skogarna, i vissa taxeringsdistrikt mellan 80 och 90 procent av arealerna. Det sker en omfattande ökning av arbetslösheten genom rationaliseringen av skogsarbetet, och här måste då staten, d.v.s. regeringen, ha ansvaret för att andra sysselsättningstillfällen skapas. De motstridiga intressena när det gäller Vindelälvens utbyggnad eller bevarande speglar på sitt sätt det prekära sysselsättningsläget i Norrbottens inland. De som har det politiska ansvaret i Arjeplogs kommun strider för att till sin bygd söka föra hundratals nya arbetstillfällen och nya skatteinkomster och kräver därför älvens utbyggnad. Här i riksdagen går meningarna isär — därom vittnar första kammarens beslut i går kväll. Allmänna beredningsutskottets skrivning i frågan belyser som sagt också hur stort behovet i inlandet är av speciella åtgärder från statsmakternas sida.

Beträffande situationen i östra Norrbotten är svaret på min fråga lika otillfredsställande. Där råder ett besvärligt läge, och de förtroendevalda i kommunerna har ifrågasatt om man inte även borde bygga ut Torne älv — ett förslag som är framkastat i en för denna bygd mycket trängd sysselsättningssituation. Till bilden av detta akuta läge i östra Norrbotten måste man lägga vad prognoserna för framtiden visar beträffande befolkningsutveckling och sysselsättning, därest icke statsmakterna genomför åtgärder för att öka antalet sysselsättningstillfällen inom området. Enligt uppgifter, redovisade för planeringsrådet i Norrbotten, kommer östra delen av länet, omfattande kalixregionen, Överkalix och tornedalsområdet, att fram till år 1980 minska sin befolkning med 14 000 personer, om inte den nuvarande utvecklingen bryts genom en aktiv utbyggnad av näringslivet. Herr talman! Min tredje fråga till regeringen gäller om den kommer att utarbeta konkreta förslag till effektivering, samordning och utbyggnad av den statliga företagsamheten i Norrbotten. Inrikesministern svarar med en hänvisning till statsrådet Wickmans svar på en tidigare interpellation om den sammantagna minskningen av antalet anställda vid dessa företag. Låt mig citera statsrådet Wickmans avslutande ord i det interpellationssvar som inrikesministern hänvisar till: »Avslutningsvis vill jag även framhålla vikten av att statens mera direkt arbetsmarknadspolitiska resurser byggts ut kraftigt under de senaste åren. Härigenom har de statliga företagens betydelse som instrument för att upprätthålla sysselsättningen minskat. En konsekvens av denna utveckling är den nu pågående avvecklingen av verksamheten vid Törefors AB.» Jag tillåter mig fråga inrikesministern konkret: Kommer de statliga företagen i Norrbotten — ASSI, NJA och LKAB — att utvecklas så att fler kan få arbete i dem? Kommer nya statliga företag att anläggas i detta län? Eller anser statsrådet att beredskapsarbeten, omskolning, utflyttning och den lokaliseringspolitik som hittills genomförts skall bli ersättare för en förnyelse och utbyggnad av den statliga företagsamheten i Norrbotten?

Herr talman! Vi fortsätter nu en debatt som började med det förra interpellationssvaret. Men vi har kommit en bit längre norr ut och har anledning att konstatera att situationen i Norrbotten från lokaliseringssynpunkt kanske är något ljusare på det sättet att flera företag har fått lokaliseringsstöd. Ett icke obetydligt antal företag har erhållit tillstånd att använda investeringsfonderna för en utbyggnad av filialföretag där uppe. Sammantaget betyder det att närmare 3000 nya sysselsättningsplatser har kommit till. Detta har naturligtvis gjorts för att motverka utflyttningen och återställa en bättre befolkningsbalans. Vi hade varit glada om resultat i samma omfattning hade kunnat redovisas i Västerbotten och Jämtland, för att nämna ett par exempel på områden där det inte varit möjligt att på samma sätt vinna kontakt med företag. Den fråga som herr Andersson i Luleå tar upp är självfallet, om detta är tillräckligt. Jag är överens med honom om att så inte är fallet. Vi måste göra ytterligare ansträngningar. Vi måste söka kontakter med företag för en expansion och en lokalisering. Vi har all anledning att ha vår uppmärksamhet riktad på de statliga företagen och att diskutera vad som där ytterligare kan göras. I den mån det är möjligt kommer vi att bygga upp nya statliga företag. Objekten måste emellertid då vara företagsekonomiskt berättigade. Vi kan heller inte avstå från att inom de statliga företagen bedriva en rationaliseringsverksamhet som gör det möjligt för dessa företag att upprätthålla sin konkurrensförmåga. Herr Andersson i Luleå har tagit upp frågan, om de statliga företagen kommer att utvecklas för att ge ökad sysselsättning. Jag skall som exempel ta LKAB, som jag tycker sköts utmärkt. Trots den mycket hårda konkurrensen på världsmarknaden med järngruvor i Afrika, Asien och Australien, där man använder billig arbetskraft och där lönekostnaderna därför ligger väsentligt under våra lönekostnader, har LKAB kunnat hävda sig. Företaget har under den senaste tiden redovisat försäljningar som volymmässigt innebär en inte obetydlig ökning. Hur har detta varit möjligt?

Detta är ett väldigt belopp, och många frågar sig säkerligen: Betyder det inte att man har vidgat verksamheten så att den ger ökade sysselsättningsmöjligheter? Men herr Andersson i Luleå vet lika väl som jag att resultatet i stället har blivit att man behövt relativt mindre med arbetskraft. Vi kan beklaga detta, men huvudfrågan är: Är det inte väsentligast att det finns möjlighet att sälja de produkter våra företag kan framställa? Om man inte i LKAB hade genomfört denna mycket omfattande investering, skulle företaget då ha kunnat möta konkurrensen? Vissa företag i vårt land — inte bara LKAB — måste investera, rationalisera och effektivisera för att kunna överleva, och det får anses utomordentligt betydelsefullt i nuet. Därmed står vi också inför nya upp gifter i Norrland och Norrbotten. Vi måste försöka bygga upp en ny verksamhet som kan ge sysselsättning åt den arbetskraft som friställs inom jordbruket, skogsbruket, kommunikationerna 0. S. v. och som inte kan finna sysselsättning i gruvorna. Detta strävar vi efter att göra, och de resultat som jag inledningsvis nämnde har visat sig medföra en väsentlig uppbromsning av utflyttningen även från Norrbotten. Detta,hindrar inte att vi möter stora problem. Jag tror emellertid att det är nödvändigt att bedöma dem realistiskt. Det finns framväxande industriregioner omkring Luleå, Piteå, Boden och Kalix. Om företagen vid lokalisering väljer dessa regioner, även de företag i södra och mellersta Sverige som vi kan påverka, anser jag, som jag sade i debatten om Västerbotten, att det är viktigt att vi med gemensamma ansträngningar åstadkommer en omflyttning till de regioner där det är möjligt att 1okalisera företag. I viss utsträckning måste man alltså acceptera en omflyttning mellan regionerna. Ansträngningar skall naturligtvis göras och har också gjorts för att ge även de östra delarna av Norrbottens län lokaliseringsstöd. Vi måste eftersträva att få ersättningsindustrier i stället för de statliga företag som läggs ned. Diskussioner i denna riktning är aktuella, och jag hoppas att det skall vara möjligt att åstadkomma åtminstone något resultat i detta avseende. Jag vill också framhålla att ett flertal företag i vårt land just nu iakttar en viss återhållsamhet i fråga om expansion och omlokalisering. Skälen härtill torde huvudsakligen sammanhänga med den konjunktursvacka som vi för närvarande upplever. I ett sådant läge är det nödvändigt att de särskilda åtgärder som avser att skydda den enskilde byggs ut, och det är detta jag har velat redovisa. Det gäller beredskapsarbetena, omskolningsverksamheten och åtgärderna i syfte att påverka en del av företagen att bibehålla och i viss omfattning öka sin sysselsättning, det gäller byggnadsverksamheten o.s.v. Jag delar herr Anderssons i Luleå uppfattning att riktpunkten för vårt arbete måste vara att skapa sysselsättning i mera ordinära arbeten. Detta betyder inte att jag underskattar beredskapsarbetena. Med den uppläggning de nu har — planmässigt genomförda och kanaliserade mot uppgifter som möjliggör en utbyggnad av samhällets servicg — innebär de indirekt en stimulans och en hjälp i den lokaliseringspolitiska verksamheten. I den offentliga debatten hör man ofta sägas att det görs så litet för att i det aktuella läget mera direkt bistå näringslivet. Med anledning härav vill jag bara erinra om att det inte är oväsentliga bidrag som lämnas till stöd för en fortsatt utbyggnad och anpassning av vår produktion. Tillståndet att använda investeringsfonderna till byggenskap och maskinköp, vilket utnyttjas av företagen till ett sammanlagt belopp av 1,6 miljard kronor, innebär att samhället avstått från att ta in cirka 350 miljoner kronor i skatt. Betydelsen härav förbises ofta i den offentliga debatten. Det är ett verksamt stöd för vårt näringsliv. Ett annat område för vilket investeringsfonderna nu får tas i anspråk är lagerhållningen, som med deras hjälp kan byggas upp. Vi hoppas att detta skall leda till goda resultat. Det övervägs också ytterligare åtgärder i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen. En del av dem kommer att rikta sig mera direkt mot näringslivet för att sysselsättningen på detta sätt skall kunna påverkas. Vad som nu görs skall emellertid ses mot bakgrunden av att vi kanske om några månader kommer att vara på väg ut ur konjunktursvackan och att det då inte är önskvärt med en överefterfrågan inom exempelvis byggnadsområdet på arbetskraft, material och kapital, vilken återigen kunde medföra prisstegringar.

Självfallet står i detta sammanhang Norrland och inte minst Norrbotten i förgrunden.
Herr talman! Jag har vid något tillfälle blivit angripen för min syn på utbyggnaden av en viss älv, och jag skymtade en sådan kritik också i herr Anderssons i Luleå inlägg nyss. Eftersom herr Andersson nämnde Arjeplog, en kommun som jag ganska väl känner till och som jag besökte i somras, vill jag för inrikesministern nämna att jag har talat med kommunalmän i Arjeplog som därvid framhållit följande. Arjeplogs kommun omfattar 146 kvadratmil och har i Radnejaure en kopparfyndighet, vilken undersöks av SGU sedan tio år tillbaka. Vi kommunalmän och invånare i kommunen frågar oss, om inte staten kan göra något för att forcera dessa undersökningar. De rapporter över undersökningarna som hittills lämnats är mycket gynnsamma, och den koppar det är fråga om tror man är mycket värdefull. Kommunalmännen har därför sagt, att om vi får en gruva till i denna del av socknen, så är vår kommun räddad. Och det är ändå inte oväsentligt, om en kommun i detta väldiga område i inlandet blir räddad. Vidare har vi vägbygget till Graddis, som har lagts ned i höst. Det bygget är väl ett lokaliseringsprojekt men har indirekt också mycket stor betydelse för turismen. Graddisvägen väntas bli mycket lockande för människor som reser till fjälls, för turister på väg till Norge, för friluftsmänniskor och jägare. Skulle nan inte kunna göra något i det fallet? Jag menar inte att turismen enbart kan bli ett levebröd för kommunens invånare, men det finns ändå människor som lever på den. Det kan man se exempel på t.ex. i Schweiz, där turismen är en ganska bra födkrok. även det stora norrländska friskluftsområdet — om jag får kalla det så — tror jag i framtiden kommer att locka många människor, och då gäller det att se till att vi har vägar och att järnvägarna fungerar och mycket snabbt och bekvämt kan forsla människorna till fjällen. Slutligen en liten försynt fråga: Hur är det med skattepolitiken? Det har här antytts att vi måste ge understöd och hjälp åt människor som inte kan finna arbete och utkomst — friställda människor, som det heter — och det förstår jag är nödvändigt. Men det kanske också vore tänkbart med vissa lättnader i skattepolitiken för dem som vill driva småindustri, åtminstone under den första perioden efter starten. Jag medger dock att det är en svår fråga.

Herr talman! Inrikesministern sade här att vi kommer att bygga nya statliga företag. Det uttalandet noterade jag med mycket stor glädje. Av svaret på min förra interpellation fick jag nämligen den känslan att arbetsmarknadspolitiken var det väsentliga, och då kunde lätt inträffa konkurser i stil med den som förekom i Törefors på grund av att de nödvändiga åtgärderna inte vidtagits vid företaget. Men ännu är det väl ganska tveksamt huruvida vi kan få ett klart besked från regeringen, men det är vad vi måste ha när vi planerar i Norrbotten enligt de riktlinjer inrikesministern själv givit till länsstyrelserna och planeringsråden. Framför allt är det ett stort problem hur det kommer att gå med utbyggnaden av ASSI och NJA. Hur kommer det i framtiden att bli med de företagen, som vi också måste ta med i länsplaneringen? För egen del var jag liksom arbetarrörelsens representanter i Norrbotten mycket tidigt på det klara med att vi måste slå vakt om de statliga företagen, detta framför allt med tanke på NJA. Vi förstod att företaget måste byggas ut, effektiviseras och drivas ekonomiskt och rationellt. Den saken har man också lämnat klara besked om i de fackföreningar vilkas medlemmar är anställda 1 företaget. Jag tycker inte att läget skall svartmålas, men vi måste ha något konkret att hålla oss till. Jag är mycket positivt inställd till strävandena att skapa nya sysselsättningsmöjligheter och vad som därvid åstadkommits, inte minst därför att jag själv är med och fördelar lokaliseringsmedlen. Men jag vet också hur svaga många företag är som får lokaliseringsmedel. Man och man emellan är det inte någon hemlighet att det eller det företaget befinner sig på fallrepet. Vad beträffar frågan om utflyttningen från Norrbotten ligger det inte till riktigt så som här sagts. Under åren 1965 och 1966 måste 13500 norrbottningar flytta till andra län. Årets siffra känner vi inte med bestämdhet, men vi vet att den kommer att bli lägre, eftersom konjunkturnedgången gör att man i andra delar av landet inte har kunnat ta emot norrbottningarna. Inför den situation vi nu diskuterar bör också beaktas att antalet sysselsatta i skogarna i vinter kommer att minska med ytterligare 350 man, att antalet sysselsatta vid LKAB hittills i år gått ned med 399 man, att NJA har minskat antalet anställda med 95 och att Vattenfall kommer att minska antalet anställda med 215. Vi kommer också att möta en hel del andra problem, inte minst när det gäller alla de tekniker och ingenjörer vi utbildat. Det är flera hundra personer med utbildning av ifrågavarande slag som för närvarande inte kan utnyttjas. Mot denna bakgrund måste utgångspunkten vara att den bas för närings livet som vi har i de statliga företagen skall byggas ut till att omfatta nya produkter, som ger fler människor arbete. Till herr Nilsson i Agnäs vill jag säga att jag inte på minsta sätt angripit honom. Även om jag inte bor i Arjeplog har jag blivit rätt väl orienterad om förhållandena där under alla mina år i Norrbotten. Jag känner exempelvis till Graddisvägen. År 1969 har det, om jag inte minns fel, gått hundra år sedan denna väg första gången påtalades. Det är alltså på tiden att vägen blir klar under 1972, som nu planeras. Jag har varit med under många valrörelser då pinnpojkarna kommit och satt ut nya pinnar vid Graddisvägen, och vi har trott att det skulle bli något av. Nu vet vi att det blir en väg, och den vägen kommer att ha betydelse för turismen och även för sysselsättningen inom vissa skogsområden i dessa trakter. Kopparfyndigheterna i Radnejaure bör också föras in i bilden.

Det gäller alltså även de statliga företagen, och därvid kommer vi direkt in på samhällsplaneringen i övrigt. Frågan blir då: Gör vi den riktiga satsningen av de samhälleliga medlen? Gör vi riktiga investeringar? Vad kommer att ske på olika håll? Inte minst ur denna synpunkt är det viktigt att regeringen ger klara signaler för utvidgningen och vidareutvecklingen av de stora statliga basindustrierna. Det är nämligen bevisat att det inte är möjligt att nå tillräckligt långt genom en lokaliseringspolitik av det slag som hittills förts, även om vi inte skall underskatta de vunna resultaten.
Herr talman! Jag förmodar att vi inte kommer mycket längre i denna debatt. Jag kan inte ge klara besked om när, hur och var sådana saker kommer att inträffa som herr Andersson i Luleå efterlyste. Men jag har sagt att det beträffande den statliga företagsverksamheten pågår undersökningar. Och så mycket kanske jag kan garantera som att dessa undersökningar inte — såsom fallet varit med förberedelserna för den av herr Andersson i Luleå omnämnda Graddisvägen — skall behöva ta hundra år. Det är nödvändigt att vi får fram resultaten i så god tid att en del av dem kan ligga som underlag vid uppställandet av den målsättning för länen som skall fastläggas i en regional utvecklingsplan, och jag hoppas att detta skall vara möjligt. Det är klart, herr Nilsson i Agnäs, att den skattepolitiska aspekten är intressant i sysselsättningssammanhang, men skattepolitiken måste också ses ur andra synpunkter. I vår utgiftsoch inkomstpolitik hör skattepolitiken egentligen hemma på inkomstsidan, medan utgiftssidan är på något sätt mer avgörande. Visst kan vi säga att så här skulle vi gärna vilja ha det, men då möter också frågan om var vi skall ta det. Skall vi befria vissa grupper eller verksamheter från skatt och lägga mer av kostnaderna på andra? Detta är — som herr Nilsson själv sade — en svår fråga.

Efter samråd med chefen för socialdepartementet rörande de två första frågorna får jag svara följande. Finner de socialvårdande organen i sin verksamhet fall då människor lever under undermåliga bostadsförhållanden, är det en naturlig uppgift för socialvårdstjänstemännen att undersöka möjligheterna att genom bostadsförmedlingen eller på annat sätt skaffa en annan bostad och om bostadssituationen är särskilt svår begära att förmedlingen medger förtursrätt till bostad. För bostadsförmedlingen är det i sådana fall, vare sig förmedlingen får kännedom om förhållandena genom bostadsansökan eller genom anmälan från socialvårdsorganen, en självklar uppgift att klarlägga behovet av förtur. I vilken utsträckning förmedlingen sedan kan erbjuda bostad beror givetvis bl.a. på antalet förtursfall hos förmedlingen och Jag vill inte bestrida att det på sina håll i kommunerna kan förekomma brister i det samarbete som sålunda bör äga rum mellan de socialvårdande organen och bostadsförmedlingarna. Av bostadsförmedlingsutredningens betänkande som lämnades i slutet av förra året, framgår å andra sidan att noggranna utredningar i katastroffall vanligen görs av bostadsförmedlingen i samverkan med de sociala myndigheterna, hälsovårdsnämnden och läkare. I vissa kommuner sköts kontakterna mellan socialvårdsorganen och bostadsförmedlingen i fråga om förturer av sociala skäl av särskilda tjänstemän hos respektive organ. Så har t.ex. Stockholms stads barnavårdsnämnd en särskild tjänsteman, som avdelats för detta samarbete med en motsvarande kontaktman hos bostadsförmedlingen. Regeringen kommer emellertid att uppmärksamma dessa frågor ytterligare. Som socialministern tidigare sagt i denna kammare förbereds inom socialdepartementet tillsättning av en utredning, som skall göra en samlad översyn av lagstiftningen för socialvården och den kommunala = socialförvaltningen. Frågan om samordningen mellan olika samhällsorgan när det gäller att hjälpa den enskilde i sociala frågor kommer att bli en central uppgift för utredningen. Den uppsökande verksamheten är knappast en uppgift för de kommunala bostadsförmedlingarna utan för socialvårdsorganen. Möjligheterna att göra deras uppsökande verksamhet mer effektiv kommer att behandlas av den utredning som jag nyss nämnde. Dessutom vill jag i detta sammanhang erinra om att handikapputredningen nyligen har föreslagit, att det i socialhjälpslagen uttryckligen skall fastslås skyldighet för kommunerna att sörja för att den som vistas i kommunen får den omvårdnad och ekonomiska hjälp som han behöver. I förslaget ingår att det skall åligga socialnämnderna att göra sig förtrogna med den enskildes behov av omvårdnad — vilket får anses inbegripa bostadsfrågan — samt att verka för att detta behov blir tillgodosett. Utredningens förslag är för närvarande ute på remiss från socialdepartementet. Bostadsförmedling är en kommunal angelägenhet. Kommunerna bestämmer själva vilka normer som skall gälla i fråga om lägenhetstilldelning. En kartläggning som gjordes av bostadsförmedlingsutredningen visade att fördelningsnormerna i en del avseenden är olika i skilda kommuner. Förtur av sociala eller medicinska skäl lämnades dock — i större eller mindre utsträckning — av alla kommuner som bedrev bostadsförmedling. Sjukdom, ohälsa och svår bostadsnöd föranledde regelmässigt förtur. Bostadsförmedlingsutredningen ansåg att omedelbara ingripanden från bostadsförmedlingen är nödvändiga i katastroffall som betingas av sociala eller medicinska skäl. Att en familj nödgas bo splittrad till följd av brist på egen bostad kunde enligt utredningen i vissa fall utgöra förtursanledning. I propositionen till årets vårriksdag angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. konstaterade jag att dessa utredningens rekommendationer inte innebar några förändringar i rådande förhållanden, och jag anslöt mig till rekommendationerna. Statsmakterna kan enligt gällande bestämmelser inte generellt ålägga kommunerna att iaktta bestämda förmedlingsnormer. Enligt bostadslånebestämmelser som träder i kraft vid årsskiftet kan emellertid kommunal förmedling av statsbelånade bostäder förenas med villkor om att vissa normer iakttas vid förmedlingen. Bland dessa normer har inte upptagits förtur åt katastroffall. Skälet härtill är självfallet inte att sådana förturer ansetts oväsentliga. De är tvärtom så självklara och allmänt förekommande att det inte behövs något villkor för att förmå kommunerna att iaktta dem. För den särskilda prövning i enskilda fall det här är fråga om kan givetvis inga generella förtursnormer anges. Några särskilda åtgärder för att kommunerna skall bereda förtur åt katastroffallen anser jag därför inte nu påkallade. Riksdagen antog i våras en ändring i lagen om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande. Ändringen innebar att kommunerna fortlöpande skall samla uppgifter om bostadsförsörjningen i kommunen och på begäran underrätta bostadssökande om möjligheterna att få bostad i kommunen, bostädernas storlek och utrustning, bostadskostnader samt andra förhållanden som bostadssökande behöver få kännedom om. I den proposition vari lagändringen förelades riksdagen uttalade jag att informationsverksamheten borde knytas till bostadsförmedlingarna där sådana finns. Det är då naturligt att informationsskyldigheten omfattar även principerna för bostadsanvisning och förtursmöjligheter. Lagändringen har trätt i kraft så nyligen att det ännu är för tidigt att yttra sig om dess effekt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det i stort sett positiva svaret på min interpellation. Statsrådet har ägnat den stort intresse, speciellt frågan om samverkan mellan olika myndigheter för att bedöma en familjs behov av bostad, då familjen är hänvisad till en helt undermålig sådan. Jag har i min interpellation påpekat att stora brister i fråga om samverkan mellan myndigheterna föreligger. Statsrådet säger i svaret att »då människor lever under undermåliga bostadsförhållanden, är det en naturlig uppgift för socialvårdstjänstemännen att undersöka möjligheterna att genom bostadsförmedlingen eller på annat sätt skaffa en annan bostad». Det har emellertid visat sig att denna kontaktverksamhet mellan de socialvårdande organen och bostadsförmedlingarna på sina håll ingalunda bedrives så som skulle vara önskvärt. Jag har personligen konfronterats med exempel härpå, och det har även med all önskvärd tydlighet framgått av katastroffall som uppmärksammats i massmedia, framför allt TV. Jag noterar med största tillfredsställelse att en utredning förbereds inom socialdepartementet för att få en samlad översyn av lagstiftningen för socialvården och den kommunala socialförvaltningen. En sådan översyn är i hög grad erforderlig även för andra sociala problem än bostadsfrågan. Jag kan erinra om att mitt parti redan för några år sedan i en motion begärde en sådan utredning. Förslaget vann emellertid inte riksdagens gehör. Genom en effektiv samordning mellan olika samhällsorgan torde många av de nuvarande bristerna när det gäller möjligheterna att hjälpa enskilda människor i sociala frågor kunna elimineras. Det är att hoppas att den aviserade utredningen kommer att arbeta så skyndsamt, att en önskvärd samordning snarast kan åstadkommas på dessa viktiga områden. Statsrådet erinrade också om den informationsverksamhet, som kommunerna skall bedriva och som enligt den nya lagen om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande bör knytas till bostadsförmedlingarna där sådana finns. Det måste vara av utomordentligt stor vikt att sådan samverkan i fråga om informationen sker inom kommunerna. För de bostadssökande är det angeläget att få reda på vilka möjligheter de över huvud taget har att få bostad i kommunen och av vilken beskaffenhet bostaden är. Det är vidare betydelsefullt, att informationsskyldigheten också omfattar principerna för bostadsanvisning och förtursmöjligheter. Erfarenheten visar att bostadssökande ofta inte har någon kännedom om dessa frågor eller — vad värre är — erhållit felaktiga uppgifter. Jag vill till sist helt kort vidröra ett problem, som jag tog upp i min interpellation men som jag anser att statsrådet inte ägnat den uppmärksamhet som jag hade hoppats. Det gäller de fall då familjer tvingas bo splittrade till följd av brist på egen bostad. Statsrådet hänvisade i detta avseende endast till bostadsförmedlingsutredningens yttrande, att man i vissa fall kan bedöma sådant förhållande som förtursanledning. Personligen anser jag emellertid att t.ex. sådana fall som då en ensamstående mor tvingas lämna sina barn till sina föräldrar eller andra anhöriga eller till fosterhem utan tvekan borde bedömas som katastroffall, även om modern lyckats få ett rum att bo i och barnet eller barnen anses ha bostad hos de tillfälliga vårdare de vistas hos. Det finns exempel på att ensamföräldrar på bostadsförmedlingen upplysts om att de får vänta som andra och således inte betraktas som några katastroffall. Det är min förhoppning att den nämnda utredningen skall leda till en mer positiv syn på dessa problem. Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret som enligt min mening innebär ett positivt löfte om åtgärder för att eliminera de brister jag påtalat i min interpellation.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att lämna några upplysningar i anslutning till det synnerligen värdefulla och mycket omfattande svar som lämnats av inrikesministern. Jag vill nämligen erinra om att bostadsförmedlingarna över hela landet samlas till gemensamma förhandlingar om principer och framkomstlinjer. De har sådana kontakter årligen, varvid inte minst frågan om förturerna och clearingarna står i förgrunden. Socialministern nämnde att det i Stockholm finns ett kontaktorgan mellan socialvården och bostadsförmed lingen. Jag vill erinra om att det finns liknande delegationer både i Malmö och Göteborg. Det är mycket angeläget att vi tar upp frågan om förtursfallen. Under vartdera året 1965 och 1966 hade vi i vår stad att behandla mellan 1 800 och 2000 förtursfall. 60 procent av dessa bifölls. Dessa fall representerar alla de grupper som herr Börjesson talade om. Med hänsyn till den stora kön sker en mycket noggrann prövning, och den prövningen görs av förtroendemännen och tjänstemännen gemensamt. Även om sålunda denna fråga kommer att tas upp, så är det angeläget att säga ifrån, att det förekommer ett internt samarbete mellan bostadsförmedlingarna i de olika kommunerna. Mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö äger sådant samarbete rum sedan 10—15 år. I december månad skall vi ha ett sammanträde här i Stockholm, där framför allt frågan om förtursfallen skall diskuteras.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat mig om jag överväger att i samband med den 25-procentiga investeringsavgiftens slopande hösten 1968 ge samlingslokaler av skilda slag en högre prioritet än de nuvarande bestämmelserna medger. I likhet med interpellanten anser jag att de nya bostadsområdena måste förses med samlingslokaler och andra gemensamhetsanläggningar för att de ska kunna fylla sin sociala funktion. Det är emellertid i ett ansträngt läge nödvän digt att skjuta upp en del investeringar. Genom införandet av investeringsavgiften har detta åstadkommits bl, a. beträffande samlingslokaler. Investeringsavgiften upphör att utgå för byggnadsarbete som sätts i gång efter den 30 september 1968. Om riksdagen godtar förslaget till höstriksdagen om fortsatt skyldighet att söka igångsättningstillstånd för vissa byggnadsarbeten kommer regeringen att ha kvar vissa möjligheter att påverka byggnadsverksamhetens inriktning. Efter vilka linjer prioriteringen kommer att ske, i den mån dessa möjligheter behöver tas i anspråk, är det ännu för tidigt att uttala sig om. Det blir bl.a. beroende på efterfrågetrycket inom olika sektorer. Jag vill i detta sammanhang erinra om att dispenser från investeringsavgift i relativt stor omfattning har medgetts för samlingslokaler. Det förefaller mig emellertid rimligt att den eftersläpning som kan ha uppkommit beträffande byggandet av bl.a. samlingslokaler tillmäts betydelse vid den avvägning som måste göras. Jag har nyligen tillkallat sakkunniga med uppgift att utreda frågan om långsiktiga medel för planering av byggnadsoch = anläggningsverksamhetens omfattning och inriktning. Därvid kommer också prioriteringsmetodiken att behandlas.